Herr talman! Det är klart att det finns mycket som enar Sven Eric Åkerfeldt och mig i de här sakfrågorna, eftersom vi sitter som ordförande i två olika riksorganisationer. Den tredje ordföranden — för Folkets husföreningarna — står också på talarlistan. Vi har ett mycket gott samarbete, och när det gäller inriktningen råder det som sagt inga som helst motsättningar mellan oss. Men vi bör ha klart för oss att det, med regeringens ställningstagande i statsverkspropositionen och den borgerliga majoriteten i utskottet, kommer att bli kärvt på dessa områden under det här budgetåret.

Jag tycker det är märkligt att företrädare för bygdegårdarna inte har lyckats föra den argumentationen att vi borde få åtminstone lika mycket pengar under detta budgetår som vi har haft under föregående år. De 15 miljoner som vi nu äskar fanns ju som s.k. extra tilldelning under förra budgetåret.

Det krävs också att vi får en vidgad sysselsättning till samlingslokalerna. Jag avundas naturligtvis inte de företrädare för folkrörelsesidan i de borgerliga leden som nu måste gå ut till sina uppdragsgivare och förklara att de inte kunnat medverka till att skrapa ihop de 15 miljonerna — de orkade så att säga inte ända fram, utan de satt alltför länge i långbänken. Men ni har som sagt var möjlighet att göra det nu vid voteringen. Jag rekommenderar er att då stödja reservationen.
Herr talman! Ja, Thure Jadestig, visst blir det litet kärvt på det här området till kommande år. Det är vi medvetna om. Men det har varit kärvt under det år som har gått också. Det finns en annan part i det här sammanhanget som också har haft det kärvt, och det är kommunerna. Det har kärvat till sig även när det gäller kommunernas bidrag till de här projekten. Det är väl inte alldeles otroligt att man hos kommunerna kan komma att hälsa en andhämtningspaus med tillfredsställelse, eftersom det då ställs mindre krav på deras ekonomiska resurser. Och en bieffekt av det kanske blir att de bättre hinner ifatt med sin planering. Thure Jadestigs argumentering, att vi borde ha fått lika mycket pengar i bidrag nu som förra året, är väl litet långsökt i alla fall. Då rådde det nämligen extra ordinära omständigheter på grund av sysselsättningsläget, som gav extrapengar. Dem kan vi inte räkna in vid en jämförelse, och det är väl i och för sig tacknämligt att vi inte behöver ha sysselsättningspengar.
Herr talman! Argumentet att kommunerna skulle vara glada åt att få en återhämtningsperiod i det här läget blir det nog svårt att bevisa riktigheten av. När det gäller upprustningsärenden känner nämligen både Sven Eric Åkerfeldt och jag i vår egenskap av ledamöter i samlingslokalsdelegationen inom bostadsstyrelsen ett tryck på oss från kommunerna att skjuta fram deras ärenden från den långa tvåoch treårslånga prioriteringslista som föreligger. så nog finns det ett behov av pengar. Skälet till att det nu rådande läget uppstått kan alltså inte vara att söka hos kommunerna, utan det är snarare så att utskottsmajoriteten inte har lyckats övertyga herr Bohman & Co. om nödvändigheten av en satsning på detta område.

Herr talman! Jag har, Thure Jadestig, inte frågat herr Bohman vad han tycker om samlingslokalsstödet, och jag tycker att vi kan avgöra denna fråga utan någon sådan konsultation. Jag har inte heller skyllt på kommunerna i detta sammanhang utan har bara påpekat att kommunerna kanske skulle vara glada åt att få en andhämtningspaus. Uppgiften att det skulle finnas en lång kö av kommuner som trycker på i dessa ärenden ställer jag mig litet frågande till. Det är väl egentligen de samlingslokalsägande organisationerna som står i kö och som trycker på. Men har de någon gång lyckats få kommuner att ställa upp bakom sin argumentation i denna kö är det väl bara bra.

Herr talman! Den som arbetar i en kommun med att försöka lösa samlingslokalsfrågorna känner inte riktigt igen Sven Eric Åkerfeldts beskrivning av hur kommunerna ser på behovet av samlingslokaler. Det har understrukits av båda de föregående talarna hur viktiga möteslokalerna är och har varit för folkrörelserna, och man har understrukit behovet av upprustningsbidrag. Jag vill betona att jag faktiskt inte tror att kommunerna ser på sitt ansvar för upprustningen som något som de helst vill slippa undan från. Snarare ser de med förskräckelse på den kapitalförstöring som det innebär att skjuta underhållsoch upprustningsarbete framför sig. Det är något som kommunalmän och kommunalkvinnor mycket väl förstår. I dag blir det alltmer angeläget att i kommunerna upprätta planer för hur samlingslokalsbehovet skall tillgodoses i kommunens olika delar. Många av de gamla folkrörelsehusen skulle med varsam renovering kunna bidra till att ett levande, aktivt kulturliv åter skjuter fart. I andra kommuner skulle en mer samlad lösning på samlingslokalsbehovet, i t.ex. ett stadsdelsfolketshus, behöva byggas för att man skall få levande, aktiva stadsdelar. Studieförbundens Gräv där du står-cirklar börjar nu resultera i en stark utveckling av amatörteaterverksamheten. Man vill gestalta sin egen historia. Lokaler behövs att öva i, att framföra resultatet — pjäsen — i. Musikskolorna har under senare år genomgått en enorm utveckling. Ett resultat av detta är att många grupper av musikutövare spontant växer fram och utvecklas mycket starkt ute i kommunerna. Jag skulle för min del närmast vilja beteckna musiken just nu som en i sig stark folkrörelse. Inom arbetarrörelsen finns det inte mindre än 500 registrerade teateroch musikgrupper. Var skall de öva, och var skall de ge konserter? Folkdans, gillesdanser och gammeldans upplever f. n. en explosionsartad utveckling, och även de aktiviteterna kräver stora samlingslokaler. Detta ser jag som något oerhört positivt, som växt fram som ett svar på den passivisering och privatisering av nöjesliv och sällskapsliv som ägt rum under senare år. Nu kommer reaktionen, där man vill bygga på de gamla traditionerna och utveckla dem i samspel med det nuvarande samhällslivet ute i stadsdelarna i ett närboende, där man kan få en gemenskap och en aktivitet. Det måste vara en viktig uppgift för samhället att ansvara för att det finns alternativ till diskotek och krogar. Folkrörelserna har varit och är villiga att erbjuda alternativ — det borde vara självklart att i ett läge där möjligheterna att uppfylla behoven släpar efter måste samhällets insatser öka. Det tilltagande alkoholmissbruket diskuterades nyligen i riksdagen. Då tillstyrktes ett anslag på 2 milj.kr. för nöjesverksamhet för ungdom i alkoholoch drogfri miljö. I flera kommuner har de s.k. STUFFA-danserna blivit så enormt populära att man helt enkelt inte kan ta emot anmälningar i den utsträckning som de strömmar till. ”STUFFA-danserna” innebär att ungdomar kommer samman och lär sig dansa de vanligaste sällskapsdanserna, men kravet är absolut nykterhet och drogfrihet. Det är med en intensiv glädje som man upplever en kväll med ”STUFFA-dans” med dagens ungdom — det är något helt annat än den passiva, främmande värld som finns på diskoteken. Folkrörelsernas möjligheter att förändra alkoholvanorna stödde en enig riksdag. Den första förutsättningen för dem måste vara att de har tillgång till lokaler. I nya bostadsområden tillgodoses, som jag har påpekat i min motion, behovet av samlingslokaler inom små närområden för ett begränsat antal lägenheter. Dessa närlokaler utnyttjas mycket ojämnt. Ibland är aktiviteten hög, och tillgången på lokaler uppskattas mycket av de boende. Den tid under vilken lokalerna utnyttjas är dock mycket ojämnt fördelad över dygnet och mellan olika veckodagar. Större delen av dagen står de flesta lokalerna outnyttjade. Procenten utnyttjad tid är låg. Med nödvändighet måste också aktiviteterna begränsas genom att dessa lokaler är ytmässigt tämligen snävt tilltagna och inte kan förses med så dyrbar utrustning. I många områden utnyttjas närlokalerna i bostadsområdena inte alls. Att samlingslokaler är kopplade till ett nytt bostadsområde innebär också att de förbehålls dem som bor i det nybyggda området, medan de som bor i angränsande äldre bebyggelse inte får tillgång till samlingslokalen. Detta upplevde vi ganska drastiskt i cirkelverksamheten inför folkomröstningen, där man hänvisade människor i äldre bostadsområden till Folkets hus eller de centrala samlingslokalerna, medan cirklarna i de nya bostadsområdena var slutet förbehållna de boende inom områdena. Det kan inte vara i överensstämmelse med tanken på integration och erfarenhetsutbyte. Jag tror att det är viktigt att kommunerna noga funderar över vilka krav och önskemål de nära lokalerna skall uppfylla och hur resursfördelningen skall avvägas gentemot kraven på integrerade lokaler, där man kan planera för ett större område, för skilda grupper av människor, för många olika verksamheter. Sådana lokaler medverkar till att vidga gränser, att minska motståndet, att pröva nya aktiviteter. Lokaler som ägs och förvaltas av en samlingslokalsägande organisation utnyttjas på ett mer allsidigt sätt genom att människor i olika åldrar och med olika intressen och hobbyer strålar samman i lokalerna. Att skapa särskilda ungdomsmiljöer är egentligen kortsynt. Ungdomen behöver i olika sammanhang många vuxna att identifiera sig med och pröva sig mot. Organisationernas samlingslokaler utnyttjas i väsentligt större utsträckning än sådana lokaler som ägs av de boende i ett område eller av en enstaka förening. Föreningarnas krav på att få egna lokaler gör att de ofta letar upp utspridda lokaler i dåligt skick. Kommunerna bidrar sedan till hyreskostnaderna genom föreningsstöd. Att ha tillgång till vissa utrymmen för den egna föreningen är ofta ett befogat önskemål, men helt klart kan tillgången på gemensamma samlingslokaler för vissa aktiviteter eller större sammankomster minska kostnaderna för kommunernas hyresbidrag till enskilda föreningars lokaikostnader; i varje fall kan bidragen användas till högre lokalutnyttjande och bättre anpassade lokaler genom en lokalägande organisation. Det är viktigt att man prövar tillgången på samlingslokaler i närområdet och gör klart för sig vilken målsättning man har. Vi måste på allt sätt motverka den utslagning, isolering och passivisering som finns i många bostadsområden. En genomtänkt planering av samlingslokalernas ytor och innehåll och deras uppläggning och läge i stadsdelen tror jag på många sätt skulle kunna förändra livet i bostadsområdena. Jag ser det därför som positivt att den kommitté som har att se över stödet till samlingslokaler också kommer att pröva möjligheterna att utnyttja stöd enligt bostadsfinansieringsförordningen för större samlingslokalsanläggningar som betjänar en stadsdel. Jag förutsätter att frågan om att dessa lokaler då kan ägas och förvaltas av en samlingslokalsägande organisation också prövas. Det finns ett dokumenterat samband mellan tillgången på samlingslokaler och graden av föreningsaktivitet. I en levande demokrati är ett mångskiftande föreningsoch kulturliv en viktig bas. Jag vill också betona att i nya bostadsområden släpar ofta tillgången på samlingslokaler efter. I många kommuner har man nu planer på upprustning eller nybyggnad av samlingslokaler — inte minst för att kunna förverkliga de av riksdagen fastlagda kulturpolitiska målen. Då kommer man in på krav på samlingslokalsstöd av en annan typ. Jag tänker på att man nu är framme vid att genomföra regionaliseringen av kulturlivet, att starta nya regionteatrar, att få fram nya musikregionresurser. Det är viktigt att de planerna kan fullföljas och att de inte sviks. Riksdagen har fastlagt målen och angett riktlinjerna. Nu när landsting och kommuner har genomfört planeringsarbetet och det finns stora förväntningar ute i landet på en regionalisering av kulturinstitutionerna måste också resurser i form av samlingslokalsstöd ställas till förfogande. Jag är medveten om att för allt det som jag här har räknat upp krävs det pengar. Om riksdagen stöder den socialdemokratiska reservationen om ökade anslag stämmer enigheten om åtgärder mot den sociala utslagningen överens med viljan att också betala kostnaderna för en av de viktigaste förutsättningarna. Basen, grunden för aktivitet och gemenskap, är att vi kan komma tillsammans i lokaler där vi har lätt att nå varandra, där vi kan få intressant och roande sysselsättning, där vi kan studera och fördjupa oss och skapa ett positivt arbete.

Herr talman! Sedan det statliga stödet till allmänna samlingslokaler omarbetades 1973 har en betydande förbättring skett av de allmänna samlingslokalerna i landet både när det gäller nyoch ombyggnader och när det gäller upprustningar. Detta har berott på de nya reglerna men också på att de samlingslokalsägande organisationerna Folkets hus, Bygdegårdarna och Våra gårdar har satsat kraft och resurser på att föra fram samlingslokalerna i fokus. Ett exempel på detta är den riksplan som Folkets hus-rörelsen presenterade 1974 om att bygga 100 nya Folkets hus på tio år och där vi nu i halvtid kan konstatera att slutresultatet kanske blir två å tre gånger så många. Man kan lugnt säga att 1970-talet inneburit en ny vår för samlingslokalerna i vårt land. Vi får gå tillbaka till folkrörelsernas pionjärtid för att finna en motsvarighet. Men aktiviteten har en betydande slagsida. Fortfarande byggs det alltför få samlingslokaler i de stora tätortsområdena och särskilt i storstäderna. Till detta medverkar många faktorer. Men den i dag svåraste är att dessa projekt av nödtvång blir förhållandevis stora och att de med dagens byggkostnader drar stora belopp i finansiering. Överallt i vårt samhälle möter vi i dag en allt större medvetenhet om samlingslokalernas betydelse. Vi vill öka intensiteten i samhällsengagemanget, fördjupa de många människornas delaktighet i samhällsarbetet. För detta behövs föreningar och samlingslokaler. Vi vill förbättra ofärdiga samhälls miljöer och skapa en större gemenskap ute i bostadsområdena. För detta fordras lokaler för föreningsarbete men också för kulturoch nöjesliv. Vi klagar över social utslagning, nedbusning och social oro, men har någon ungdomsgeneration mötts av sämre miljöer när det gäller nöjen och gemenskap än den vår ungdomsgeneration i dag möter i det genomkommersialiserade samhället, där en så enkel sak som att gå ut och dansa bara kan genomföras på en krog, där kostnaderna för en kväll uppgår till flera hundra kronor? Personligen har jag haft många tillfällen att uppleva de samlingslokaler som erbjuds i Stockholmsregionen. Det vanliga är att det inte finns några egentliga samlingslokaler, utan föreningsmötet måste äga rum i bästa fall i skolbespisningen, i sämsta och de flesta fallen i ett kalt och trist klassrum, där stolarna hängts upp under bänkborden i avvaktan på städning. Miljön är trist, och det är ofta ett spännande äventyr att hitta fram till möteslokalen även för en tränad och luttrad — hur skall det då inte vara för en ny och vilsen? I andra fall hänvisas man ned i någon källare där det blivit ett hobbyrum över som används till föreningsmöten eller till en hörsal i ett bibliotek. I Stockholmsregionen är det bara i några ytterområden som det finns moderna och ändamålsenliga samlingslokaler. I övrigt känns saknaden av sådana enormt stark. Så är det i Stockholmsregionen, och så är det i stort också i Göteborgsregionen och Malmöregionen, och i en rad andra större tätorter i landet. Mot den här bakgrunden är det inte så underligt att dagens föreningsliv möter stora svårigheter och inte förmår att konkurrera med annat i samhället. Jag finner det inte alls märkligt att dagens människor väljer att stanna hemma framför TV-apparaterna. Jag skulle själv kunna tänka mig att göra det framför att tillbringa en fredagskväll i en skräpig bespisningslokal i Brandbergen i konkurrens med en mycket högljudd pubpublik, där man har att intaga det traditionella kaffet vid föreningsmötet. Är det så märkligt att isoleringen, den sociala utslagningen och oron ökar, när det inte finns några lokaler för dans och kultur i norra Botkyrka? Nej, menar vi något med att vi skall utveckla demokratin och människornas möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. menar vi något med att vi skall gå till kamp mot den sociala utslagningen, minska isoleringen, menar vi något med att vi skall förbättra torftiga samhällsmiljöer, då måste vi vara beredda att medverka till ett samlingslokalsbyggande av helt andra dimensioner än det vi har i dag. Hos samlingslokalsorganisationerna finns kraften och viljan att delta i ett sådant arbete. Men samhället måste ställa upp med de ekonomiska resurserna. Ett helt nytt stadsdelsfolketshus i någon av storstadsregionerna kostar i dag 40-50 milj.kr. utan någon särskild lyx. För den summan får man möteslokaler, en mindre teaterscen, danslokaler, servering, studierum och expeditionslokaler för föreningarna och kanske också ett mindre bibliotek. Vem vill påstå att detta är lyx och flärd, att detta är något som vi inte behöver i Handen, i Tumba, i Angered, i Rosengård, i Gävle, i Umeå, i Piteå? Av detta belopp skall staten enligt nu gällande bestämmelser svara för ca 20 milj.kr. Med nuvarande anslag innebär det att den statliga budgeten ger utrymme för två sådana hus per år och inget annat. Det visar hur erbarmligt låga de statliga anslagen i dag är för det samlingslokalsbyggande som behövs. Resultatet blir en stadig ökning av kön på projekt som väntar på statligt stöd. Enbart i Folkets hus-rörelsen skulle vi i dag kunna föra fram projekt i storleksordningen 140-150 milj.kr. för igångsättning. Men det sker inte, framför allt på grund av brist på statliga pengar. I den här situationen riskerar vi att de ideella krafterna i samlingslokalsorganisationerna förbrukas i låneköernas väntan. Och det är en allvarlig historia. Ännu allvarligare är emellertid att problemen i våra storstadsområden växer under tiden. Hur mycket tvingas vi inte att via andra anslag i statsbudgeten satsa på ökad polisbevakning, på insatser för att lindra drogmissbruket och på insatser för att lösa andra sociala problem! Då har jag ändå inte plockat fram de 380 milj.kr. som vi i detta hus satsar på att förbättra våra egna sammanträdesmöjligheter i form av ett nytt riksdagshus. Våra arbetsförhållanden är ändå inte särskilt dåliga. Regeringens förslag i budgetpropositionen är mot denna bakgrund helt otillräckligt. Den socialdemokratiska motionens krav på en ökning av ramarna för lån och bidrag med 15 milj.kr. är i och för sig otillräckligt mot bakgrund av de behov som finns. Men kravet är ett steg i rätt riktning i ett kärvt budgetläge. Det finns inget skäl, annat än möjligen den obotfärdiges förhinder, att avvisa kravet med hänvisning till att den tillsatta samlingslokalsutredningen skall lösa problemen. Utredningens arbete kommer inte på något sätt att påverka en anslagsökning av den här storleken. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i civilutskottets betänkande nr 24. Jag tillåter mig också att uttrycka en förhoppning om att reservationen skall vinna stöd också från andra ledamöter i kammaren, vilka hör ropen på hjälp från föreningslivet i tillväxtens boningar.
Herr talman! Åke Wictorsson inledde sitt anförande så vackert och poetiskt med att säga att samlingslokalerna under 1970-talet har gått mot en ny vår. Jag slog mig till rätta och väntade på en fortsättning i samma stil. Med förvåning kunde jag konstatera att så icke blev fallet. Större delen av sitt anförande ägnade sig Åke Wictorsson åt att måla upp en skräckbild av förhållandena på samlingslokalsområdet, främst i storstäderna. Jag håller med honom om att det naturligtvis finns saker och ting att reparera på detta område. Men, handen på hjärtat Åke Wictorsson, så illa ställt som du beskriver det är det väl ändå inte. Vi skall hålla vissa saker i minnet och även tänka litet bakåt innan vi tar till alltför starka ord. Detta samlingslokalsstöd. som vi fick 1973, föregicks av en proposition från en socialdemokratisk minister. vilken föreslog en begränsning av projektstorleken till futtiga 6 milj.kr. om jag minns rätt. Det var tack vare samverkan mellan folkrörelserepresentanterna i utskottet och riksdagen som den gränsen slopades. Det var alltså för bara sex år sedan. Åke Wictorssons jämförelse mellan vad vi kostar på oss i form av ett nytt riksdagshus och samlingslokaler för föreningslivet låter litet bestickande. Men ser vi tillbaka på den sexårsperiod under vilken tid detta stöd har fungerat, så skall vi finna att det har satsats ungefär lika mycket på samlingslokaler som den aktuella ombyggnaden på Helgeandsholmen kostar. Därmed kommer saken i ett annat ljus. Jag vill inte framstå som någon bakåtsträvare när det gäller samlingslokaler. Jag tror att jag besjälas av minst lika mycket patos i denna fråga som Åke Wictorsson och Thure Jadestig. Men vi får inte tappa sinnet för proportioner. Det är min förhoppning för att inte säga övertygelse att den nya vår under 1970-talet på detta område, som Åke Wictorsson talade om, kommer att fortsätta även under 1980-talet.
Herr talman! Vi skall inte tappa sinnet för proportioner, säger Sven Eric Åkerfeldt. Jag skulle vilja uppmana honom att ta del av situationen i våra storstadsregioner. Då kanske det finns förutsättningar för att också Sven Eric Åkerfeldts sinne för proportioner kommer att förändras. Antalet samlingslokaler runt om i vårt land som har rustats upp och förbättrats under senare år pekar på att samlingslokalsbyggandet har nått en omfattning som det inte har haft tidigare. Men samtidigt måste vi slå fast att samlingslokalsbyggandet i betydande delar av vårt land inte har nått upp till den nivå som är nödvändig. Det som under de allra senaste åren speciellt har komplicerat situationen är den snabba kostnadsutveckling som hotar att välta projekt efter projekt. När man inte kan få fram det statliga stödet, skjuter man upp byggandet och hamnar i ett ekorrhjul. Att man inte får fram projekten leder till att situationen stadigt försämras. Sven Eric Åkerfeldt talade om det samförstånd som tidigare har funnits i denna kammare i dessa frågor. Jag vill gärna erkänna att det har funnits ett sådant samförstånd. Mot den bakgrunden är det för mig obegripligt att Sven Eric Åkerfeldt och hans borgerliga kamrater i civilutskottet inte är beredda att medverka till denna relativt blygsamma uppräkning av ramarna för det statliga samlingslokalsstödet. Jag skulle önska att också här funnes det samförstånd som tidigare förekommit när det gällt möjligheterna att åstadkomma ett ökat samlingslokalsbyggande i landet.

Herr talman! Tandvårdsförsäkringen är en stor och viktig social reform som riksdagen på den socialdemokratiska regeringens initiativ beslutade om 1973. I många avseenden är det också en unik reform, som har få förebilder i andra länder, bl.a. genom att försäkringen även innefattar ersättning för den förebyggande vården. Genom tandvårdsreformen tog samhället på sig ett ökat ansvar för att tillgodose det hos stora medborgargrupper ofta eftersatta behovet av tandvård samt att göra denna vård tillgänglig till en för alla överkomlig kostnad. Som bekant omfattar tandvårdsreformen två viktiga komponenter. Den ena gäller folktandvården. Landstingen har här ålagts ett vårdnadsansvar för barnoch ungdomstandvården och för specialisttandvården. Tandvårdsreformen betyder för folktandvårdens del att ett avgörande steg tagits för att tillförsäkra den av samhället organiserade vården samma självklara ställning som den har inom andra sektorer av hälsooch sjukvården. Tandvårdsförsäkringen är den andra komponenten i tandvårdsreformen. Dess betydelse för de enskilda människorna är redan väl dokumenterad. Riksdagen har vid åtskilliga tillfällen under de gångna åren diskuterat tandvårdsfrågorna, senast i december förra året. På förslag av tandvårdsutredningen beslöt riksdagen då förlänga och förstärka de medel samhället använder för att bl.a. få en regionalt riktig fördelning av tandläkare. Riksdagsmajoriteten slog således vakt om ett av tandvårdsreformens grundelement. Tandvårdsförsäkringen innefattar enligt nuvarande regler tre viktiga Nr 122 delar. För det första ersätter tandvårdsförsäkringen kostnaderna för tandvård enligt tandvårdstaxan med 50 26 upp till I 500 kr. och med 75 Ice därutöver. För det andra är försäkringens ersättning alltid 75 96 för de förebyggande Tandvårdsförsäkåtgärderna och för vissa protesarbeten. Då det gäller ersättningen för protesarbetena så har denna del av försäkringen självfallet särskilt stor betydelse för pensionärsgrupperna. För det tredje betalar slutligen försäkringen hela kostnaden för ädla metaller, förankringselement och prefabricerade tänder. I budgetpropositionen anges kostnaderna för försäkringen till ca 1.8 miljarder kronor. I årets budgetproposition kunde man på ett undanskymt sätt läsa att regeringen hade för avsikt att genomföra betydande försämringar av tandvårdsreformen. De få rader som i budgetpropositionen ägnades denna direkta försämring av en viktig social reform är kanske i sig själva belysande för vad vi nu har att vänta då det gäller nedskärningen av de offentliga utgifterna, av den sociala välfärden. De senaste dagarnas uppgifter i detta avseende ger oss verkligen anledning känna oro inför den utveckling vi nu har att motse. Och nog är det förvånande att såväl centerpartiet som folkpartiet ställt sig bakom attackerna mot den viktiga välfärdsreform som tandvårdsförsäkringen utgör. Då det gäller moderaterna kan man bara förvänta att fortsättning kommer att följa och att centerpartiet och folkpartiet uppenbarligen inte har mycket att sätta emot aktioner av detta slag. Den försämring av tandvårdsförsäkringen som regeringen nu föreslår innebär dels att beloppsgränsen 1 500 kr. den 1 juli 1980 skall höjas till 2 500 kr., dels att den tidigare gynnsamma gränsen för förebyggande åtgärder och vissa protesarbeten skall slopas. Endast om kostnaderna för sådana arbeten överstiger 2 500 kr. kommer den förmånligare statsbidragsprocenten att gälla. Regeringens förslag är ytterligare ett uttryck för den fördelningspolitiska inriktning som å ena sidan gynnar höginkomsttagare och företag och å andra sidan medför standardsänkningar för barnfamiljer och låginkomsttagare. Men också från tandvårdspolitiska synpunkter finns det anledning att rikta stark kritik mot regeringsförslaget. Det är framför allt patienter med det största vårdbehovet som kommer att drabbas. Dessa har också det största behovet av förebyggande insatser. En minskad stimulans till förebyggande vård kan också på sikt komma att öka behovet av reparativa åtgärder och därmed kostnaderna såväl för försäkringen som för den enskilde. Försämringen beträffande protesarbeten kommer att särskilt drabba pensionärerna. Den borgerliga regeringens förslag innebär att man inte bara gör tandvården dyrare för medborgarna — vilket främst drabbar dem som har svag ekonomi — utan också minskar efterfrågan på tandvård genom högre kostnader för den enskilde. Regeringens förslag har också lett till en kraftig reaktion och kritik från 157 olika håll i samhället. Vi har i socialförsäkringsutskottet mottagit ett stort antal skrivelser från enskilda tandläkare, från Odontologiska institutionen, från Tandhygienistföreningen, från klinikchefer inom folktandvården m.fl., vari man motsätter sig de nu föreslagna åtgärderna att försämra villkoren för den förebyggande vården. Sveriges tandläkareförbund är ytterst kritiskt mot regeringsförslaget. Tandläkarnas internationella organisation, International Dental Federation, vars direktör är svensk — Jan-Erik Ahlberg — påpekar i en skrivelse till socialförsäkringsutskottet att den svenska inställningen till den förebyggande vården i 1973 års tandvårdsreform tilldragit sig stor internationell uppmärksamhet och varit av väsentlig betydelse för inriktningen av tandvårdens utformning internationellt sett. inte minst i vad gäller utvecklingsländerna. I skrivelsen riktas en direkt vädjan till riksdagen att avstå från att genomföra den av den borgerliga regeringen föreslagna ändringen beträffande ersättningsbestämmelserna för den förebyggande vården. Från socialdemokratiskt håll kan vi inte godta de förändringar den borgerliga regeringen nu avser att genomföra. Inom i stort sett samma kostnadsram vill vi göra en annan prioritering, som tar hänsyn till behoven hos de sämst ställda i samhället och slår vakt om vårdens inriktning på förebyggande åtgärder. Vi har i vår motion 1979/80:833 föreslagit att tandvårdsförsäkringen liksom nuaalltid bör ersätta 75 96 av kostnaderna för förebyggande åtgärder och vissa protesarbeten m.m. Denna procentsats bör även gälla i fråga om ädla metaller, förankringselement och prefabricerade tänder. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen kan vi acceptera en höjning av den gräns över vilken arvodet för övrig tandvård ersätts med 75 920. Denna gräns bör dock inte sättas högre än till 2 000 kr. Försäkringen blir således oförändrad till sin konstruktion, bortsett från att kostnaderna för guld etc. ersätts enligt samma grunder som gäller för förebyggande åtgärder. Detta innebär således att arvodet för förebyggande åtgärder och vissa proteser även fortsättningsvis skall ersättas med 75 I, att arvodet för övrig tandvård skall ersättas med 50 26 upp till en kostnad på 2000 kr. och med 75 26 över denna gräns samt att kostnaderna för ädla metaller m.m. skall ersättas med 75 26. I den avvägning vi gjort har vi ansett det vara viktigare att ha kvar en hög ersättningsnivå för förebyggande insatser och protesarbeten än att framdeles betala hela ersättningen för ädla metaller. Även från kontrollsynpunkt bör en något lägre ersättning för guld m.m. som används i tandvårdsarbeten kunna vara till fördel. £ De borgerliga representanterna i utskottet har accepterat regeringens förslag. Något annat var väl inte heller att vänta. Det talas ibland på borgerligt håll om behovet av samförståndslösningar. Hade det hos de borgerliga ledamöterna i utskottet funnits en vilja till samförstånd, så skulle det ärende vi nu behandlar kunnat erbjuda ett utmärkt tillfälle att visa något av denna goda vilja. Detta har vi dock inte märkt något av. Regeringsförslaget beträffande tandvårdsförsäkringen visar med all tyd lighet följderna av den borgerliga regeringens ekonomiska politik. De alltmer försämrade statsfinanserna — där bara statsskuldräntorna motsvarar ca två tredjedelar av sjukförsäkringens kostnader — leder till försämringar av den sociala tryggheten. Detta är en utveckling vi från socialdemokratiskt håll sannerligen har varnat för. Den reservation vi fogat till utskottsbetänkandet markerar vikten av att slå vakt om den sociala reformpolitik vi byggt upp här i landet. men den markerar också det ansvar vi känner för samhällsekonomi och statsfinanser. Därtill kommer att den ur tandvårdssynpunkt är så avvägd att den inte försämrar ersättningen från tandvårdsförsäkringen på de områden av vården som för de många människorna är allra viktigast. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i detta betänkande.

Herr talman! Årets budget präglas av försämringar för breda grupper i vårt samhälle. Inte minst gäller detta den sociala sidan. Pensionärer och barnfamiljer har under de borgerliga regeringarnas framfart på skilda sätt fått se sina förmåner försämrade. När tandvårdsförsäkringen en gång infördes framhölls mycket starkt från vpk:s sida att initiativet var bra, men att reformen var helt otillräcklig mot bakgrund av de behov som fanns inom området. En reell tandvårdsförsäkring borde enligt vår mening präglas av tandvårdens ordnande som en hela samhällets angelägenhet. Tandhälsovården borde liksom sjukoch hälsovården i övrigt vara kostnadsfri. Inte minst för arbetarklassen skulle en sådan reform vara av stor betydelse. Det är främst inom arbetarklassen tandstatusen i dag är dålig. Det är de som tillhör denna grupp som har det lägsta antalet tandläkarbesök — de förlorar sina tänder redan i unga år i högre utsträckning än andra. I en rad svenska undersökningar har påvisats vilka faktorer som påverkar befolkningens tandtillstånd och tandvårdskonsumtion. Låginkomstutredningen t.ex. visade att klasskillnaderna var synnerligen markanta och systematiska i fråga om alla typer av tandproblem. Akuta tandproblem var mer än fyra gånger så vanliga bland låginkomsttagarna. Andelen med dåliga tänder var mer än dubbelt så hög bland dem som bland höginkomsttagarna. Egna tänder i gott eller någorlunda skick beskrevs enligt följande: 90 96 i socialgrupp 1, ungefär 75 9 i socialgrupp 2 och ungefär 50 9 i socialgrupp 3 hade egna tänder i någorlunda skick. Herr talman! De här siffrorna är skrämmande. Till skillnad från vad som gäller för sjukvården visar det sig också i dessa undersökningar att personer med högre andel av besvär av tänderna inte har tätare kontakt med tandvården än andra människor har. Det finns alltså oerhört eftersatta behov inom tandvårdsområdet, som det kommer att ta många år att reparera, behov som kräver att tandvården görs så billig som möjligt. De lidanden som många under åratal har fått genomgå måste upphöra. Människor skall inte dra sig för att söka tandvård på grund av de höga kostnaderna. Nu vill regeringen i budgetpropositionen höja beloppsgränsen för förebyggande arbeten och protesarbeten från 1 500 kr. till 2 500 kr. Vi har i en motion från vänsterpartiet kommunisternas sida hävdat att vi inte kan acceptera det. Vi tycker att det är fördelningspolitiskt helt oacceptabelt. Det är i praktiken så att regeringen med det här förslaget medvetet försämrar hälsotillståndet för stora befolkningsgrupper. Det visar på regeringens asociala politik och det dominerande inflytandet från högerkrafterna, som väl helst skulle se att den sociala sektorn än mer nedrustades. Herr talman! Med det vill jag yrka bifall till vpk-motionen.

Herr talman! På kvällen den 21 maj 1973 höll Sven Aspling också ett stort tali den här kammaren om tandvårdsförsäkringen. Det var ett mycket längre tal än i dag, minst tre gånger så långt, och det var minst sagt engagerat. Många som var med den gången minns det kanske fortfarande, framför allt därför att det nog betecknade en sorts rekord i konsten att beskriva meningsmotståndare — och meningsmotståndare var den gången varje person som ville ändra ett kommatecken i Sven Asplings proposition — på ett sätt som knappast deras bittraste fiender, långt mindre de själva, skulle ha känt igen. Det var ett långt och engagerat anförande, men om de delar, de detaljer. i tandvårdsförsäkringen som dagens debatt handlar om fanns inte mycket att säga. I riksdagens protokoll, många sidor långt i den de! som upptar herr Asplings anförande, får uttalandet rörande kompensationsnivån för förebyggande vård och för vissa protesarbeten, som det heter, plats på två rader. Jag har roat mig med att skriva av de två raderna. De är enkla och rakt på sak. Det står bara: I fråga om förebyggande åtgärder och vissa proteser kommer försäkringen att svara för 75 96 av kostnaderna. — Det är allt i ett långt och intill vildsinthet engagerat anförande. Varför? Jo, därför att redan då betecknades bestämmelsen om den högre ersättningsnivån för protesarbeten såväl i herr Asplings proposition som i utskottsbetänkandet och i riksdagsbeslutet som en övergångsbestämmelse. Och den 75-procentiga ersättningen för förebyggande vård var någonting som socialförsäkringsutskottet hade lagt till mot propositionsförfattarens. herr Asplings, vilja. För i propositionen — den har nr 45, om det är någon som glömt — står det enkelt och rakt: ”Förslaget om högre försäkringsandel för förebyggande vård vill jag f. n. inte biträda.” Det var allt vad Sven Aspling hade att säga om det i propositionen år 1973. I dag har det plötsligt blivit en stor sak, en viktig sak, som skulle innebära en betydande försämring av tandvårdsreformen. Denna ”betydande försämring” av tandvårdsreformen. som i dag upptar större delen av Sven Asplings argumentation. återför reformen till vad Sven Aspling själv föreslog 1973. Nu är det emellertid så, herr talman, att det finns ingen i utskottsmajoriteten heller som är särskilt glad för de här förslagen. Jag hade anledning att använda ungefär samma uttryckssätt för någon vecka sedan i ett annat, liknande ärende. Det är ingenting särskilt att glädjas åt. Försäkringen blir inte bättre av det här. Det innebär utan tvivel vissa kostnadsökningar för de försäkrade — det är vi helt medvetna om. Skälet är att vi behöver begränsa kostnaderna, och det kommer vi att tvingas göra på många områden framöver. Jag vill upprepa vad jag i ett annat sammanhang sade häromdagen: Skall vi inom det sociala området och socialförsäkringsområdet över huvud taget finna vägar för att begränsa kostnadsökningen, som växer oss över huvudet, skall de åtgärder vi vidtar vara av den arten att de med minsta möjliga skadeverkningar för förmånstagarna ger största möjliga effekt på kostnadssidan. Det gör det här förslaget. När det gäller proteserna handlar det alltså om vad som på odontologiskt språk heter avtagbara proteser — på vardagssvenska löständer. Här bestämde man 1973 att vi som en övergångsregel skulle ha en ersättning på 75 90 från försäkringen för att icke hamna 19 92 — för att vara noga — högre än då gällande folktandvårdstaxa. Det var alltså närmast en fråga om att få kongruens och likformighet mellan två taxor. Det fördes över huvud taget inget resonemang rörande det sakliga behovet. Det var en övergångsbestämmelse. Det har gått sju år sedan beslutet fattades, och försäkringen har varit i kraft i sex år. Andra övergångsbestämmelser har upphört att gälla. Det är inte direkt småpengar det rör sig om för den försäkrade. Men man kan dock lägga märke till att den enda typ av proteser för vilken vi gett denna högre ersättning trots allt är de billigaste proteserna. För de verkligt dyra proteserna — de fasta — har man inte kunnat få mer än 50 96 plus metallen. När det gäller de förebyggande åtgärderna är vi alla medvetna om att den förebyggande vården är viktig, och vi vet att den kommer att bli något dyrare. Men här rör det sig verkligen om småpengar för den försäkrade. Det rör över huvud taget icke barnoch ungdomstandvården — den är helt avgiftsfri i snart hela landet upp till 19 års ålder. I övrigt gäller det alltså vissa åtgärder i en tandbehandling. Det vanligaste är åtgärder som sker i samband med annan behandling. Den konkreta situationen är alltså den att när man har varit hos tandläkaren så får man en räkning, ofta på många hundra kronor — det kan vara 1 000 kr. eller mer. Av alla de poster som står på den räkningen finns det ett par tre stycken som knappast någonsin räknas i hundralappar utan i tior och som gäller de förebyggande åtgärderna. Det är viss information, det är borttagning av tandsten och sådant. För dessa de billigaste åtgärderna har vi hittills gett 75 Je. Det har inte varit omotiverat. Men det är helt klart att någon försämring av tandvårdsförsäkringen av sådan innebörd att den gör tandvården svåråtkomlig eller näst intill oåtkomlig för de försäkrade handlar det inte om. Det kan handla om att jag för en tandläkarbehandling, för vilken jag själv i dag skulle få betala 700 kr., i stället får betala 720 kr. eller 725 kr. Det är den sortens belopp det handlar om. Men sammantaget gör detta 120 milj.kr. på kostnadssidan. Det är alltså precis den modell som jag efterlyser, dvs. att måttliga försämringar för de försäkrade kan vara betydande kostnadsbesparingar för försäkringssystemet, och det är viktigt. Denna fråga om de ädla metallerna, som de socialdemokratiska reservanterna vill ha betalt för för att kompensera att man inte kan spara pengar någon annanstans, skulle verkligen kunna diskuteras. Det finns många skäl för att överväga om guldet — det handlar nästan alltid om guld — verkligen skall vara helt gratis. Bl.a. kontrollskäl och kanske också behovet av att pröva om det verkligen är denna, kanske den dyraste formen av reparation som behövs talar för att man kan fundera över den saken. Men vi minns kanske alla hur det var med guldpriserna när utskottet behandlade denna fråga. De rusade i höjden, och ingen visste var de skulle stanna. Nu lär de visst ha stannat, och de har kanske t.o.m. börjat sjunka. Man kunde inte undgå att se att priset redan hade blivit sådant att kostnaden för den ädla metallen i tänderna skulle bli en mycket betydande kostnad för den försäkrade. Det skulle också, enbart med de 25 90 man skall betala själv enligt det socialdemokratiska förslaget, ha kunnat bli fråga om många hundra, kanske tusen kronor för den som verkligen behöver guld i munnen. Vi i utskottsmajoriteten tyckte att det vore litet för hastigt att utan vidare fatta ett sådant beslut och därmed åsamka rätt många patienter en så stor kostnadsökning som det kan bli tal om utan att ordentligt fundera över saken och utreda den först. Det ter sig ju väldigt egendomligt om man är beredd att lägga en sådan kostnadsökning på patienterna samtidigt som man tvekar inför en eller annan tia för vissa förebyggande åtgärder. Men jag upprepar att vi gärna kan diskutera frågan om hur vi skall ha det med de ädla metallerna i framtiden, men frågan bör undersökas litet närmare än vad de socialdemokratiska reservanterna haft tillfälle att göra. Herr talman! Jag tror att detta må räcka. Jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! När herr Carlshamre och den borgerliga utskottsmajoriteten söker motivera sin försämring av tandvårdsförsäkringen säger man att åtgärderna inom den förebyggande vården hör till dem som är minst kostnadskrävande för den enskilde patienten. Detta är icke en riktig beskrivning. Med utgångspunkt i patientstatistiken kan man räkna fram att kostnadsöverflyttningen av de av regeringen föreslagna ändringarna av ersättningsreglerna för förebyggande vård och helprotes för ett år blir så stor som omkring 86 milj.kr., dvs. huvuddelen av den besparing på ca 120 milj.kr. som regeringen nu räknar med. Man måste också hålla i minnet att tandvårdsförsäkringen medfört en ändrad inriktning av vården, helt i enlighet med denna reforms syfte. Den förebyggande vården har sedan försäkringen infördes haft en stigande andel av de totala vårdkostnaderna. Det är denna utveckling som nu bryts. Det är i hög grad olyckligt och understryker på vilket kortsiktigt och felaktigt sätt den borgerliga regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten konstruerat det förslag riksdagen nu skall ta ställning till. Även om herr Carlshamre mobiliserar all den verbala talang han besitter så talar han för ett förslag som både ur sociala och ur vårdpolitiska synpunkter är felaktigt. Reaktionen har varit häftig mot förslaget, och jag vågar påstå att den inte kommer att bli mindre om riksdagen denna kväll skulle förkasta det förslag som vår reservation innesluter. Till de unika inslagen i 1973 års tandvårdsreform hörde att försäkringen även innefattade ersättning för den förebyggande vården. Socialförsäkringsutskottet framhöll att det var med tillfredsställelse man noterade att tandvårdsförsäkringen omfattade förebyggande åtgärder och därvid även åtgärder som utfördes av tandhygienist och specialutbildad tandsköterska. Man underströk att detta i jämförelse med förekommande utländska system innebär en viktig principiell skillnad, som ger den svenska tandvårdsförsäkringen en särskild, framåtsyftande innebörd. Man var enig om att försäkringsandelen redan vid försäkringens införande borde utsträckas från 50 96 till 75 20. Tänk, herr Carlshamre, om samma vilja till samförstånd om de förebyggande åtgärdernas stora betydelse hade förelegat denna gång. Då hade de borgerliga partiernas representanter inte behövt försätta sig i den föreliggande situationen, som innebär att man uppenbart är beredd att medverka till en direkt försämring av villkoren för den viktiga förebyggande vården. I borgerliga motioner har man också uttalat stor oro för den försämring som blir ett faktum, om riksdagen skulle godkänna utskottets borgerliga majoritetsförslag. Det socialdemokratiska förslaget innebär att vi slår vakt om försäkringens huvudprinciper och därmed om den förebyggande vården, och detta inom i stort sett samma kostnadsram på grund av en annan prioritering. Tyvärr måste vi konstatera att någon vilja till konstruktiv samverkan i denna viktiga sociala fråga inte har förelegat på borgerligt håll.
Herr talman! Jag tänker inte ge mig in på några vildsinta betraktelser med anledning av vad herr Carlshamre sade utan helt kort anknyta till själva kärnfrågan. Kärnfrågan är ju denna: Innebär detta en försämring för människorna i vårt land eller ej? Herr Carlshamre konstaterade mycket ärligt, klart och koncist att det inte blir bättre. Nej, det blir sämre. Herr Carlshamre sade sedan att vi på många områden kommer att tvingas till sådana här försämringar. Jag tycker, herr talman, att detta klart visar regeringens reaktionära politik i dessa avseenden. Vad man ger sig in på är alltså det sociala området. Man undrar litet grand vad herr Carlshamres egentligen hotfulla uttalande de facto kommer att innebära i framtiden. Är det barnbidragen eller pensionerna som man kommer att ge sig på härnäst?

Herr talman! Jag är övertygad om att Sven Asplings siffra är korrekt, dvs. att delen förebyggande åtgärder representerar 86 miljoner av de 120 miljoner som sparats. Räkna sedan i huvudet: Det rör sig om någonting mellan 15 och 20 kr. per försäkrad. Det var exakt vad jag sade. Det gäller alltså ganska små effekter för de försäkrade men en stor effekt på kostnadssidan. Jag bestrider inte, Eva Hjelmström, att detta innebär en försämring, men en försämring som inte är större än att vi har ansett att man kan ta den för att nå det viktiga målet att få kostnadsutvecklingen under kontroll. Sedan talade Sven Aspling om vilja till samförstånd. Sven Aspling, plocka fram protokollet från den 21 maj 1973 och läs det långa anförandet av den dåvarande socialministern och försök att hitta ert ord i det anförandet som andas någon vilja till samförstånd. Jag har läst igenom anförandet i dag, och jag kunde inte hitta något sådant ord. Men om det är så att det är samförstånd och enighet som Sven Aspling eftersträvar, borde han vara nöjd nu när socialförsäkringsutskottet med sju års försening föreslår bifall till exakt det förslag som Sven Aspling lade fram 1973.

Herr talman! När herr Carlshamre söker försvara den borgerliga regeringens förslag till en försämring av tandvårdsförsäkringen, så befinner han sig minst sagt i en egendomlig situation. Han är ledamot av tandvårdsdelegationen, som enligt direktiven särskilt skall inrikta sitt arbete på att söka minska den reparativa vården genom en ökad satsning på förebyggande åtgärder. En viss kluvenhet borde herr Carlshamre känna i fortsättningen, när han dels skall försvara en försämring av den förebyggande vården, dels skall prioritera den förebyggande vården. På vilket sätt de här viktiga frågorna numera handläggs i socialdepartementet skall jag inte gå närmare in på. Men nog kan man bli en smula förvånad, när man i januari månad i socialhuvudtiteln finner att socialministern föreslår en försämring av villkoren för den förebyggande vården, och sedan finner att hälsovårdsministern i samma departement i en proposition om utbildningen av tandvårdspersonal särskilt understryker att det gäller att i fortsättningen öka insatserna inom den förebyggande vården. Det är på sin plats att efterlysa litet bättre samordning av åsikter och insatser. Framför allt visar detta hur bristfälligt och felaktigt det förslag är utformat som riksdagen nu skall ta ställning till. Herr Carlshamre flyr tillbaka till 1973. Jag har ett levande minne av den debatten. Då gällde det verkligen att möta inte minst moderaternas attacker mot den viktiga tandvårdsreformen, för vad moderaterna var ute efter var att mer eller mindre göra tandvårdsförsäkringen till någonting annat än vad regeringen avsåg med sitt förslag. Jag skallinte —-tiden medger det inte heller —-ta upp en diskussion om detta, herr talman, men herr Carlshamre är säkerligen väl medveten om vad saken gäller. Man kan inte nonchalera att villkoren nu försämras beträffande den förebyggande vården och att villkoren för pensionärerna försämras när det gäller de viktiga protesarbetena. Om man skär ned ersättningen på dessa viktiga områden kommer det självfallet att drabba pensionärerna och låginkomsttagarna. Det är därför vi har understrukit att förslaget är felaktigt och att det är kortsiktigt. Och jag kan försäkra herr Carlshamre att utanför det här huset föreligger det en kompakt samstämmighet när det gäller detta, att det är ett förslag som helt borde förändras i enlighet med det förslag vi har lagt fram och som vår reservation innesluter.
Herr talman! Nils Carlshamre förklarade att regeringen anser sig kunna göra denna besparing, som han uttryckte det. Men det intressanta i sammanhanget är väl just vad pensionärerna och låginkomsttagarna anser om denna s.k. besparing — i deras fall en försämring. Dessutom är det här ju bara en del av alla de övriga försämringar som pensionärerna och låginkomsttagarna fått uppleva under de borgerliga regeringarnas tid. Jag tycker att detta är en klar social nedrustning och att det därför helt måste avvisas. Jag kan inte uppleva annat än att den diskussion som förs mellan Sven Aspling och Nils Carlshamre är litet grand av en strid om påvens skägg. Den socialdemokratiska reservationen är fördelningspolitiskt mer tillfredsställande, men man accepterar fortfarande att tandvårdsförsäkringen urholkas. Det gör vi inte från vpk:s sida.

Herr talman! Jag vill bara påminna Sven Aspling om att den moderata ”attacken” mot tandvårdsförsäkringen år 1973 huvudsakligen bestod i ett förslag om 75 Jo kompensation för all tandvård, inte bara förebyggande tandvård och vissa proteser. Det var vårt förslag, och vi anvisade också en finansiering i form av höjda avgifter. Det var vår bedömning då att detta var behövligt och att det var möjligt i det läget. — Det var ”attacken” mot tandvårdsförsäkringen. Sedan vill jag bara rätta en sakuppgift: Jag är icke och har aldrig varit ledamot av tandvårdsdelegationen. Däremot tillhör jag 1978 års tandvårdsutredning -— vilket är något helt annat — som även den har att syssla med hur vi skall få den förebyggande vården bättre. Vi har inte hunnit så värst långt med det ännu, men den bit som vi har hunnit med — som är lite studier — har i varje fall inte gett mig anledning tro att den här frågan om 50 eller 75 90 kompensation för småutgifterna egentligen har någon betydelse för hur vi skall kunna popularisera den vården, utan det är helt andra åtgärder. Det är t.o.m. ide flesta fall så, att de människor som betalar sin tandvårdsräkning— där det på några få poster är 75 20 och på huvuddelen 50 96 kompensation — inte ens vet vilket som är det ena eller det andra, utan de bara betalar. Det är således inte det som det hänger på.

Herr talman! I motion 1153 har jag yrkat att tandvårdstaxans nuvarande beloppsgräns för ersättningsnivån 75 9 får fortsätta att gälla för diabetiker och andra grupper av sjuka med liknande problem. På grund av kärlförändringar i tandköttet är tandlossningssjukdomar tre gånger vanligare hos diabetiker än hos oss andra, som inte har diabetes. En höjning av tandvårdstaxan enligt föreliggande förslag kan därför bli rätt kostsam för diabetiker och andra sjukgrupper. Därtill vill jag påpeka att diabetikernas kosthåll leder till betydande merkostnader. Detta har framgått av en utredning som Svenska Diabetesförbundet nyligen har låtit göra genom en kommitté under ledning av professor Ivar Werner i Uppsala. Enligt vad som framkommit är diabetikernas merkostnader per år — i 1980 års penningvärde — 2 000 kr. för en lågkaloriförbrukare och 2 500 kr. för en högkaloriförbrukare. I skattelagstiftningen finns i dag möjlighet att yrka avdrag för, som det heter, ”väsentligt nedsatt skatteförmåga på grund av sjukdom”. De beloppsgränser som gäller för att komma i åtnjutande av detta extra avdrag i deklarationen är emellertid satta på en sådan nivå att knappast någon med heltidsarbete kan få göra detta avdrag i dag. Utöver de här angivna merkostnaderna kommer nu de ökande tandvårdskostnaderna.

Jag har på grund av pågående utredning för dagen inget yrkande men vill med detta anförande påpeka att dagens beslut kommer att medföra ytterligare fördyringar för vissa grupper, främst för diabetikerna. Det är därför önskvärt att 1978 års tandvårdsutredning så snart som möjligt kommer med förslag i ärendet.

Herr talman! Nu står jag här igen för att försämra socialförsäkringen och rasera välfärdssamhället. Men denna gång lär jag inte lyckas, eftersom jag inte företräder en utskottsmajoritet utan en grupp reservanter. Det är de moderata ledamöterna i socialförsäkringsutskottet som återkommer till sitt gamla önskemål om införande av någon form av självrisk i sjukpenningförsäkringen. Vi är i vårt samhälle vana vid att acceptera en viss självrisk när vi tecknar försäkringar. Det gör vi överallt. Vi gör det när vi tecknar våra bilförsäkringar, våra inbrottsförsäkringar och våra drulleförsäkringar. Och vi gör det i stor enighet i denna kammare i tandvårdsförsäkringen, där vi har en mycket stor självrisk. Vi kan, som nyss har framgått, ha olika meningar om huruvida självrisken på en eller annan punkt bör vara 25 eller 50 96 av totalkostnaden, men principen om självrisk — och en stor sådan — har alla accepterat. När det gäller sjukpenningförsäkringen har det i varje fall hittills varit omöjligt. När utbetalningarna i ett försäkringssystem bara växer och växer och det inte längre går ihop, har man två ting att välja på: antingen minskar man på något sätt utbetalningarna eller också höjer man premierna, avgifterna. Något tredje gives icke. Vi är som sagt vana vid att acceptera att vi håller avgifterna någorlunda nere med hjälp av en självrisk den dag vi råkar illa ut. Vi hade en sådan självrisk i sjukpenningförsäkringen till i mitten på 1960-talet — tre dagars karenstid. När riksdagen avskaffade de tre karensdagarna var jag faktiskt med i den debatten också. Jag minns att jag sade, att från rättvisesynpunkt var det en alldeles riktig reform att avskaffa karensdagarna. Det hade nämligen gått därhän att bortåt halva folket hade lyckats befria sig från dem med sina arbetsgivares hjälp. De hade förhandlat bort dem. Men den andra dryga halvan av folket hade kvar karensdagarna. Det var inte rättvist. Men jag tillade också, att detta må vara en rättvisereform, men det hade varit klokare att göra den i motsatt riktning — inte att avskaffa karensdagarna för dem som hade sådana utan att införa karensdagar för dem som inte hade några. Mycket hade varit bättre i dag, om vi hade gjort så. Men det gjorde vi alltså inte. Nu vet vi att sjukpenningförsäkringens kostnader rasar i höjden, att de växer oss över huvudet. Vi vet också att denna försäkringsform är förenad med andra problem och brister. Vi vet att den ligger öppen för missbruk. Vi skall inte överdriva talet om missbruk av våra socialförsäkringar, men ingen lär i dag bestrida att det är mycket vanligt med missbruk av just sjukpenningförsäkringen. Det finns för resten i det sammanhanget en liten orättvisa kvar. Den som vaknar en morgon och är sjuk — det gör man ju ibland — och finner att han inte kan gå till jobbet utan ringer och sjukanmäler sig får ingen ersättning för den dagen. Men den som redan dagen innan hade bestämt sig för att stanna hemma påföljande dag, även om han inte råkar vara sjuk men därför att han vill se på TV eller har något annat skäl, slipper den karensdag som alltså faktiskt i vissa fall finns kvar. Då är man ju klok nog att ringa kvällen innan. Det är märkligt att denna fråga skall vara så svår. Jag tror att nästan alla inser att vi skulle kunna vinna väsentliga fördelar inte bara i fråga om kostnaderna utan också på annat sätt genom att införa en liten självrisk i sjukförsäkringen. Den behöver icke nödvändigtvis ha samma form som den en gång hade — tre karensdagar. Vi har i reservationen inte föreslagit någonting om det. Vad vi föreslagit är att den sjukpenningkommitté som redan arbetar med snart sagt allting annat som rör sjukpenningförsäkringen skulle få i uppdrag att undersöka också frågan om i vilken form man kan införa en självrisk i sjukpenningförsäkringen. Den kan få formen av en eller annan karensdag. Den kan också utmätas i kronor som vi gör i andra försäkringssammanhang. Den kan möjligen utmätas i form av en procentandel eller på något liknande sätt. Detta måste övervägas och undersökas, men det kan inte vara tekniskt särskilt svårt att hitta en lösning. Jag tror att detta för länge sedan har blivit en tvärpolitisk fråga. I dag står bara tre moderater för reservationen. Det har det gjort förr också. Men det skulle förvåna mig mycket, ni som talar om folket, om det inte i denna fråga finns en klar majoritet, ute bland de försäkrade, för att få styrsel på sjukpenningförsäkringen med hjälp av den beprövade metod som heter självrisk. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Jag tänker säga några ord om vår motion 418, där vi kräver att åldersgränsen 16 år slopas i lagen om allmän försäkring vad gäller rätt till sjukpenning. Den här frågan är på intet sätt ny i denna kammare. Det tragiska i sammanhanget är att den inte för länge sedan avförts från den politiska dagordningen. Den nu gällande åldersgränsen är ur alla synvinklar förkastlig och djupt diskriminerande. Varje sunt tänkande människa inser att åldern aldrig kan vara avgörande för om man skall få sjukpenning eller inte. Det kostar lika mycket att bli sjuk, om man är 16 år eller 15 år. Denna inställning torde delas av en bred majoritet av den svenska befolkningen. Denna inställning delas förmodligen av alla de ungdomar som slutar nionde årskursen i skolan men som råkar ha blivit födda under fel halva av året. Den delas också av alla de ungdomar som har anpassad studiegång, vilka tycks bli fler och fler för varje år som går. Vid tidigare behandling av den här frågan har utskottet hänvisat till den socialpolitiska samordningsutredningens arbete. Vårt parti har aldrig ansett att denna fråga skall behöva genomgå ett byråkratiskt utredningsförfarande. Den är så självklar att riksdagen mycket väl kan fatta ett direkt beslut, som undanröjer denna uppenbara diskriminering. Nu har den socialpolitiska samordningsutredningen kommit till samma uppfattning som vi kommunister haft under många år. Och det är väl bra. Men vi tycker att det är absurt att det skall behöva ta så lång tid, och vi vet inte vilket det slutgiltiga beslutet kommer att bli. Utskottet avstyrker vår motion med hänvisning till remissoch annan sedvanlig behandling. När man läser betänkandet kan man få intrycket att utskottet instämmer i vad som sägs i den kommunistiska motionen, men det sägs aldrig rent ut. Därför vill jag ta tillfället i akt och fråga utskottets talesman: Instämmer ni i motionens innehåll eller vill ni ha kvar den orättvisa åldersgränsen? Det vore skönt om vi — här i kväll — kunde få ett klart besked på den punkten. Oavsett om vi får det beskedet eller ej tänker vårt parti vara observanta på denna fråga i framtiden. Herr talman! Jag vill till slut beröra den högerreservation som finns till detta betänkande. I ordets rätta bemärkelse är det reaktionära ståndpunkter som kommer till uttryck i nämnda reservation. I Aftonbladet av den 14 april påstods att det i en icke offentliggjord promemoria finns planer att införa tredagarskarens i sjukpenningsystemet. Vilken sanningshalt finns det i Aftonbladets artikel? Hur kommer representanterna för centern och folkpartiet att ställa sig, om det som Aftonbladet påstår visar sig vara riktigt? Hur meningsfull kommer omröstningen i afton att vara egentligen? Konkreta besked vore här på sin plats, enligt min mening.

Herr talman! Låt mig först säga till Billy Eriksson att utskottet har haft motioner från både vpk och socialdemokraterna varje år sedan 1976 om att även personer under 16 år skall ha rätt till sjukpenning om de haft en inkomst som berättigar till det. Vi har ställt oss bakom de yrkandena och sagt att de är berättigade. Frågan har utretts av socialpolitiska samordningsutredningen, som har avgivit sitt betänkande. Det är nu ute på remiss. En enhällig utredning har ställt sig bakom kraven i motionerna. Därmed anser jag att jag har besvarat Billy Erikssons fråga på den punkten. Jag hade nog väntat mig att Nils Carlshamre, med det sociala patos och kunnande som jag anser att han besitter, skulle ta upp en mer seriös debatt på den punkten. De här frågorna har varit uppe tidigare. Förra året avvisade ett enhälligt utskott förslagen. Med tanke på den sammansättning som utskottet då hade, hade jag inte varit förvånad om moderaterna då hade reserverat sig. Men jag är verkligen förvånad att vi fått en reservation i år med Nils Carlshamré som första namn. Det var inte så att man befriade sig från karensdagarna med arbetsgivarnas hjälp. Det var en mycket hård förhandling som resulterade i att karensdagarna togs bort för de statsoch kommunalanställda. Och som alltid vid förhandlingar fick man i stället ge efter på något annat område. När sedan stora grupper i samhället ansåg att de var berättigade till samma förmåner som de här grupperna hade haft under en följd av år. ville man åstadkomma det genom avtal. Det var inte en lagstiftning man var ute efter. Det var helt enkelt så att det fördes långa och hårda förhandlingar när Arbetsgivareföreningens ordförande hette Kugelberg och LO:s ordförande hette Arne Geijer. Men det lyckades inte. Den socialdemokratiska regeringen ansåg att det från rättfärdighetsoch rättvisesynpunkt var berättigat att gå lagstiftningsvägen när man inte kunde lösa det avtalsvägen. Jag tycker att Nils Carlshamre gör det litet för enkelt för sig när han pekar på att man inte är berättigad till ersättning för insjuknandedagen, och att det finns de som sjukskriver sig på kvällen, för att.de vill se ett sent TV-program, och därför inte anser sig kunna arbeta nästa dag. Det är möjligt att sådant förekommer, men det skall beivras på annat sätt. Vi vill inte att vår fina sjukförsäkring skall vara öppen för missbruk. Jag tror inte heller att Nils Carlshamre anser att den är det. Man kan vara sjukskriven sju dagar i följd utan läkarintyg, såvida inte det upprepas många gånger under ett år. Men från åttonde dagen måste man lämna ett läkarintyg. Vi måste väl också tro att våra läkare är seriösa i intygsskrivandet, med den utbildning de får av samhället. Reservationen är mycket intressant så till vida att den hänger samman med två motioner som behandlas i utskottsbetänkandet. Hela reservationen är uppbyggd på motionen 830 med andre vice talmannen Thorsten Larsson som första namn. Men i reservationens att-sats nämns också att motionen 1525 bör bli föremål för regeringens beaktande. Vad står det då i denna motion? Ja, det får vi inte veta i reservationen. Men eftersom motionens nummer nämns i reservationen är väl motionen i fråga — kanske gäller det mer än beträffande motion 830 — ett huvudintresse för reservanterna. I motionen 1525 sägs nämligen att tre dagars karenstid vid sjukdom vore en reform som radikalt skulle sänka samhällets och därmed medborgarnas kostnader. Som första namn bakom motionen står Tage Adolfsson. Jag sade förut att vi var förvånade över denna reservation. Men mot bakgrund av vad vi senare har erfarit har vår förvåning minskat. Med tanke på vad man nu har för sig i ekonomidepartementet, om malisen talar sant. är denna reservation följdriktig. Där undersöker man nämligen ett system med tre karensdagar och annat som skulle innebära social nedrustning. Man är t.o.m. så djärv att man tydligen ämnar föreslå att barnbidrag för det första barnet inte skall utgå — om nu ryktet talar sanning. Det är mycket djärvt med tanke på den politiska smäll man åkte på när man senast framlade det förslaget. ; Det blir faktiskt, Nils Carlshamre, de redan utsatta grupperna, de sjuka och svaga, som får sitta emellan. När tänker man föreslå att också de bäst ställda — om vi nu skall spara — skall vara med och ta stötarna? Om vi studerar hur våra reformer betalas, Nils Carlshamre, så finner vi hur förvånansvärt litet höginkomsttagarna betalar genom skatteuttaget.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

Herr talman! På slutet hängde jag inte med riktigt. Jag är gärna med om att diskutera höginkomsttagares skattebetalning men inte apropå sjukförsäkringen, som vi i dag sysslar med. Jag var helt seriös, Doris Håvik. Jag menade bokstavligen exakt varje ord jag sade. Det är inte någonting märkvärdigt med detta. Det är möjligt — jag kommer faktiskt inte ihåg det — att det inte fanns någon motsvarande reservation förra året. Jag tror som alltid Doris Håvik på hennes ord. Men reservationer har funnits förut. Detta är en gammal stridsfråga. Den förekommer i partiprogrammen, så den är verkligen ingen hemlighet. Det kan inte vara någon överraskning som plöt gt har drabbat riksdagen att vi har den uppfattningen att det behövs en självrisk i sjukpenningförsäkringen. Jag sade att vi inte skall överdriva missbruksproblemen. Men vi skall inte heller blunda för dem. Vi vet — och alla människor vet — att den intygsfria sjukskrivningen har blivit något av en reservutväg, när man behöver ledigt. Jag vill inte ens gå så långt som att säga att all ledighet som tas ut i form av sjukskrivning nödvändigtvis behöver vara omotiverad ledighet. Man kanske verkligen behöver ledigheten —-t.o.m. mycket väl — fast av något annat skäl, och så utnyttjar man sjukskrivningen. Man kanske kan skoja med TV-programmen, men vi vet att antalet sjukskrivningar ökar med tiotusentals och åter tiotusentals fall vissa bestämda dagar, när särskilt attraktiva saker händer. Det är väl inte så mycket att hymla om. Varför skall man vara så rädd för att erkänna detta, som man talar om på varenda arbetsplats. De som plikttroget står kvar och jobbar svär och förbannar kompisarna som sitter hemma. BI. a. därför skulle det förvåna mig väldigt mycket om inte majoriteten av folket i dag står bakom kravet på att sätta styrsel i sjukpenningförsäkringen genom någon form av självrisk. Märkvärdigare än så är det inte. Jag vet inte vilka vanor ni i den socialdemokratiska gruppen har när ni skriver reservationer. Men det förvånar mig litet om Doris Håvik utgår från att när man i en reservation nämner en motion och i ett annat fall inte nämner den på annat sätt än man måste göra — eftersom utskottet och utskottets reservanter måste redovisa sitt ställningstagande till alla motioner — betyder detta att det är den onämnda motionen som man är intresserad av och inte den som man verkligen pläderar för. Jag har aldrig varit med om att skriva på det sättet, men när det någon gång kan te sig svårt för mig att tolka en socialdemokratisk reservation, skall jag ha i minnet att detta kan vara förklaringen.

Herr talman! Det är inte fråga om någon onämnd motion. Den är bara inte citerad. Den är nämnd i reservationen. Sedan förstår jag att Nils Carlshamre var intresserad av att just ta med denna motion, som var centerpartistisk. Det var smärtsamt att inte centerpartiet och folkpartiet ställde sig bakom reservationen. Jag hoppas verkligen att såväl centerpartiet som folkpartiet skall orka streta mot ytterligare och inte gå med på just denna form av social nedrustning. Det intressanta är att i reservationen står att man också skall ta upp frågan om dem som i dag har avtalsreglerad sjuklön. Om man skall avskaffa de tre karensdagarna för dem som i dag redan har sådana genom avtal. kommer det nog att bli förenat med ganska stora kostnader, eftersom kommunaloch statsanställda vid ett avtalstillfälle har fått just denna förmån. Det betyder inte så mycket, säger Nils Carlshamre, om man inte får betalt för de tre första dagarna. Ja, man kan fråga låginkomsttagare och ensamföräldrar om det inte betyder någonting att de inte får betalt för de tre första dagarna. Det är möjligt att man av ekonomiska skäl låter bli att stanna hemma för att vårda en åkomma, som man borde ha stannat hemma och vårdat. Vi hade erfarenhet av sådant innan vi avskaffade karensdagarna. Inte minst på varven i Göteborg förekom tunga jobb. Där var kallt och blåsigt. Arbetarna stannade inte hemma, men man kunde se hur snabbt de blev nedbrutna och utslitna. Det kunde man inte mäta i pengar. Man kunde inte heller mäta deras lidande. Skall vi gå tillbaka till den tiden? Skall vi inte se det som ett framsteg att vi har givit människor sociala och ekonomiska möjligheter att stanna hemma när de behöver det?

Herr talman! Det är klart att det betyder någonting, inte bara för låginkomsttagare utan för alla inkomsttagare, om man förlorar sjukersättningen för en, två eller tre dagar, vilket det skulle kunna bli. Visst betyder det någonting, det är inte det som är frågan. Frågan är om det betyder så mycket att vi inte skulle kunna underkasta oss en sådan förändring av sjukpenningförsäkringen, om man därmed kan bringa denna försäkring under kontroll när det gäller kostnadsutvecklingen och också när det gäller att få den respekterad och använd på rätt sätt. Det är självklart att det betyder någonting, men frågan är hur mycket det betyder jämfört med vinsten på den andra sidan. Sedan vill jag gärna säga vad jag inte hann med förra gången. På den tiden jag undervisade vid journalisthögskolan i Göteborg brukade vi lära våra elever en tumregel rörande rykten: Det enda som är sant om ett rykte är att det går, för det gör det. Men mer vet vi inte. Här har åberopats flera rykten i dag. Jag vet ingenting om dem. Jag vet att ett antal tjänstemän i departementen är sysselsatta med att göra promemorior. Jag tror man kan utgå ifrån att det är korrekt. och jag tycker att det skulle vara yttersta vanskötsel av regeringsansvaret om man inte f.n. sysslade med att gå igenom budgeten post för post, varenda post, för att se om man någonstans kan göra någonting åt en bit av de 55 miljarder som fattas. Det vore ytterligt ansvarslöst att inte göra det. Men några förslag är inte framlagda, några beslut är inte fattade. Vi kommer att få ta ställning till alla eventuellla förslag i den ordning de kommer. Men vi kan inte när det gäller frågan om självrisken i sjukpen ningförsäkringen ägna oss åt vare sig höginkomsttagares eventuellt bristande skattebetalning eller kanslitjänstemäns sysslande med arbetspromemorior rörande budgeten.

Herr talman! På den tid då Nils Carlshamre undervisade vid journalisthögskolan i Göteborg lärde han tydligen de blivande journalisterna att de inte skulle på något sätt lyssna på rykten. Det kanske är att beklaga att Nils Carlshamres goda intentioner i fråga om undervisningen inte efterlevs så mycket i dag. Trots det är det väl ändå på det sättet — och det medgav herr Carlshamre sedan själv — att man håller på inom departementen och prövar olika möjligheter att skära ner budgetunderskottet. Men, herr Carlshamre, varför skall de människor som tillhör de svaga grupperna alltid vara de första som är intressanta att utreda, de första som det är angeläget att ta pengar ifrån? Även om staten behöver spara pengar, så skall man väl vara försiktig med att ge sig på ett försäkringssystem som det har tagit så många år att bygga upp. Också de borgerliga partierna har tidigare visat ett intresse att peka på att reformarbetet inte har gått tillräckligt fort. Men det har gått väldigt fort att nu bestämma sig för att försöka vrida klockan tillbaka. Det försöket kommer vi på alla sätt att strida emot, och jag hoppas att i det motståndet kommer också folkpartiet och centerpartiet att delta.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 har min och Bertil Dahléns motion nr 1979/80:1175 varit föremål för behandling. Utskottet har, liksom vi motionärer, konstaterat att det på det här området finns en omfattande statistik. Man kan därför lätt följa den utveckling av sjukfrånvaron som förevarit under årens lopp. Men det räcker inte med att vi harstatistik, om vi inte gör någonting åt en utveckling som jag förmodar att vi alla tycker är fel. Ta bara den rapport där fil. dr Tor E. Eriksen har analyserat orsakerna till uppgången i sjuktalet mellan åren 1973 och 1976! Det är den sjätte rapporten i ordningen i projektet sjuktalsundersökningen, vilket bedrivits imom riksförsäkringsverket. Om vi lägger den här rapporten till handlingarna, är detta gedigna arbete inte mycket värt. Samma sak gäller SAF:s, LO:s, PTK:s och TCO:s medverkan på det här området. Om däremot en utredning fått i uppdrag att sammanställa allt värdefullt material och med ledning därav lagt fram ett förslag till åtgärder, hade vi kanske nått en bit på väg mot den förbättring vi alla hoppas på inom detta område. Nu förutsätter utskottet att sjukpenningkommittén kommer att ta del av bl.a. det här materialet och kommer att behandla frågor som aktualiserats i motionen. Därmed avstyrker utskottet motion 1175. I det här läget kan vi motionärer bara beklaga att utskottet inte tillstyrkt vårt motionsyrkande. Även vi förutsätter nu att sjukpenningkommittén verkligen tar itu med de här frågorna. Låt mig ändå, herr talman, med några ord belysa hur illa det är ställt. I Tor E. Eriksens rapport, som jag nyss nämnde, kan vi utläsa att 62 26 av männen och 60 96 av kvinnorna under 1976 hade en eller flera sjukperioder. Detta innebär att ca 1,5 miljoner män och 1,4 miljoner kvinnor under året hade åtminstone någon frånvarodag för vilken de fick sjukpenning från försäkringskassan. Vi har i motionen pekat på den snabba ökningen av antalet av försäkringskassorna ersatta sjukdagar och kan i den här rapporten avläsa samma uppgifter. Således konstateras att antalet ersatta sjukdagar per försäkrad ökat från 19,8 till 23,2 mellan åren 1973 och 1976. I absoluta tal ökade antalet sjukdagar minst i åldersgruppen 30-39 år, medan den procentuella ökningen av antalet sjukdagar var störst i åldrarna 16-29 år. Vår motion har väckt ett stort intresse inom vida kretsar. Jag har bl.a. fått del av frånvarostatistik vid ett flertal företag. För att belysa vilka svårigheter det här problemet kan medföra vill jag återge siffrorna från ett av dessa företag. Det gäller ett nytt och modernt företag med god arbetsmiljö. Antalet anställda är 650, och frånvarostatistiken är hämtad från det här årets sex första veckor. Av de totalt 650 anställda var varje dag under denna tid i genomsnitt i79 personer frånvarande. Av dessa var 93 personer frånvarande på grund av sjukdom, 33 på grund av utbildning och 7 på grund av permission. 16 var frånvarande på grund av tjänstledighet, 4 på grund av sen ankomst och 26 på grund av övriga orsaker. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. I praktiken betyder det här stora svårigheter för företaget att få produktionen att fungera. För de anställda som är i arbete betyder det ökade krav på deras arbetsinsatser. I slutändan medför det stora ekonomiska påfrestningar för företaget och därmed för landet i sin helhet. Vår konkurrensförmåga försvagas. Vi har i vår motion inte tagit upp frågan om ökat antal karensdagar på grund av att vi inte är övertygade om att det förslaget är lösningen på problemet. Men vi tror att tanken på att införa en sjuklön från arbetsgivaren för de första dagarna kan vara en framkomlig väg. Men detta kräver givetvis ingående förhandlingar och en ändring av nuvarande bestämmelser. Därför hoppas vi att sjukpenningkommittén prövar både detta och andra förslag som har framkommit i motioner och i det nu behandlade betänkandet. Mot ett, i vad gäller behandlingen av vår motion, enigt utskott har jag, herr talman, inget yrkande utan avvaktar sjukpenningkommitténs fortsatta arbete.

Herr talman! Jag skall bara helt kortfattat säga till Eric Rejdnell att utskottet mycket ingående har prövat motion 1175. När det gäller fil. dr Tor E. Eriksens rapport som avser tiden 1973-1976 och de rapporter som lagts fram av LO, TCO och SAF vill jag säga att Tor E. Eriksen har föredragit sina synpunkter och sin rapport i sjukpenningkommittén, och även LO, TCO och SAF kommer att få möjlighet att presentera sina synpunkter där. Inom sjukpenningkommittén bedömer vi det som ytterligt angeläget att få analyserat dels varför ökningen i sjukfrånvaron var så kraftig mellan åren 1973 och 1976, dels också anledningen till att den senare har stagnerat och på vissa håll gått tillbaka. Kommittén kommer alltså att mycket noga studera detta. Eric Rejdnell framförde synpunkten att en sjuklön från arbetsgivaren kanske skulle ha varit en mera intressant lösning. Det var just vad LO i mitten på 1960-talet försökte att få igenom avtalsvägen, men från SAF:s sida sade man då obönhörligt nej. Nu har emellertid kommittén fått i uppdrag att se på också denna fråga.
Herr talman! Det är tillfredsställande att höra att utskottet har behandlat den här frågan mycket ingående, men jag beklagar att man inte har gått vidare utan bara nöjt sig med att redovisa den fina statistik som finns från alla de områden som Doris Håvik och jag har berört här. Jag har inte yrkat bifall till vår motion, eftersom jag förlitar mig på att utskottets skrivning skall påverka sjukpenningkommittén i dess fortsatta arbete så att man tar upp dessa frågor till en seriös behandling. Jag hoppas nu att kommittén skall kunna redovisa ett bra resultat i det här avseendet.

Herr talman! Jag och några andra centerpartister har väckt en motion om prövning av ett rättvist karensdagssystem inom sjukförsäkringen. Motionen har som man kunnat höra här i kväll väckt uppmärksamhet så till vida att den nämnts i reservationen av Nils Carlshamre m.fl. Låt mig klart säga att sjukförsäkringen är en nödvändig garant för ekonomiskt stöd till dem som råkar ut för sjukdom. Den ger ekonomisk trygghet, särskilt om sjukdomen är långvarig eller ofta återkommande såsom är fallet exempelvis i fråga om vissa allergier. Emellertid uttalas en ganska stark kritik mot sjukförsäkringen när det gäller korttidsfrånvaron, en kritik som jag tror vi alla här i kammaren kan instämmai. De två första karensdagarna är nämligen kostsamma. De kostar i dag samhället 1,3 miljarder plus de följdkostnader som kan uppkomma. Jag är övertygad om att alla de som är att hänföra till vad jag skulle vilja kalla normalfallen kan bära förlusten av en eller två dagars försäkringsbortfall. Det är en annan sak om det är fråga om en sjukdom som återkommer ofta eller som varar längre tid. Men det går naturligtvis att lösa även detta, exempelvis genom läkarintyg. Jag anser därför att de som är frånvarande från arbetet av sådana skäl bör ha ersättning från den första dagen de är sjuka. För dem som blir hemma på grund av tillfällig krankhet är säkerligen inte förlusten av försäkringsinträdet efter två dagar ekonomiskt avgörande. Jag har i motionen föreslagit att sjukpenningkommittén skall få i uppdrag att utreda frågan om ett rättvist karensdagssystem. Jag är medveten om att det ligger en del i vad t.ex. Doris Håvik sade om att man skall pröva det här på något sätt för att komma till rätta med de existerande problemen. Men det är just den prövningen jag gärna skulle vilja ha, inte minst därför att en del har detta avtalsreglerat. En möjlighet kunde kanske vara att arbetsgivaren fick ta hand om betalningen för den ena dagen. Vissa uppgifter ger vid handen att korttidsfrånvaron minskat vid rätt till flextid. Andra ting, som miljöförbättrande åtgärder på arbetsplatsen, kan också minska frånvaron, och det har också kommit fram i debatten om de svåra förhållanden som kan åstadkomma korttidsfrånvaron. Vi vill gärna medverka till en förbättring där. Jag tror också att frågan om karensdagar i viss utsträckning kan vara en fråga om solidaritet och hänsyn. Utskottet besvarade emellertid motionen i en enda mening och säger att ett bifall till kravet om utredning av den här problematiken skulle motverka syftena med 1966 års reform. — Tänk, jag tror precis tvärtom. Jag tror att den skulle ge respekt för och skapa solidaritet kring en sjukförsäkring som vi alla anser är behövlig och värdefull. Därför vill jag avge den röstförklaringen att jag kommer att rösta med reservationen i det läge som vi nu har.
Herr talman! Helt kort vill jag säga att det är långtidsfallen som tar de största pengarna och har gjort det under en följd av år, vilket framgår klart av alla de rapporter som försäkringskassan och riksförsäkringsverket har lagt fram. Det är där vi behöver sätta in ekonomiska insatser — både när det gäller möjligheten att ge människor med deltidspension rätt till ett arbete och när det gäller att satsa på rehabilitering, så att man kan ta vara på människors restarbetsförmåga. På den punkten brister det mycket. Sedan nämnde Thorsten Larsson att flextiden hade inneburit att sjukligheten minskat. Med litet längre erfarenhet kommer vi kanske att märka att också rätten att vara hemma längre tid för att vårda sjukt barn kommer att påverka körttidssjukfrånvaron. Vad vet jag. Låt oss hoppas att det kommer att gå i den riktningen. Jag kan också säga, beträffande fallen med tätt återkommande frånvaro som Thorsten Larsson anser inte skall vidkännas avdrag för karensdagar, att det sedan lång tid tillbaka finns angivet i lagstiftningen att om man insjuknar inom 20 dagar från föregående sjukfrånvaro får man sjukpenning från första dagen. Det kanske är litet jobbigt att sätta gränsen vid sex dagar, och den kan naturligtvis diskuteras, eftersom man har rätt att vara hemma sju dagar utan läkarintyg. Man kan ha väldigt goda intentioner utan att fundera över hur det skall bli administrativt möjligt att genomföra dem.

Herr talman! Jag kan dela en del av de uppfattningar som Doris Håvik har gett uttryck för, men uppgifterna beträffande kostnaderna har jag fått efter direkt fråga till upplysningstjänsten: Vad kostar två karensdagar? Det är deras uppgifter, som de har tagit fram. Min åstundan är egentligen att försöka få en prövning av mitt förslag, och jag vill veta vad den kan resultera i — jag hoppas att den kan resultera i rättvisa. Jag är nämligen rätt övertygad om att Doris Håvik och andra innerst inne är väl medvetna om att uttrycket att allt inte är bra som det är skulle kunna användas i detta fall. Sedan skall jag, herr talman, inte orda mer i denna fråga, men jag vill ta upp ytterligare en sak. Det har då och då i kväll kommit fram att man på något sätt skulle vara ute efter det första barnbidraget. Jag vill klart deklarera att centern inte kommer att medverka till att man rör vid det första barnbidraget. Därmed har jag fått säga det till Doris Håvik och andra som spekulerat i detta.
Herr talman! Det är glädjande att detta kommit till protokollet alldeles frivilligt. Men en sak vill jag säga till Thorsten Larsson. När han röstar för reservationen 2 ställer han också upp på motion 1525 som innebär tre karensdagar. Den motionen har Tage Adolfsson, moderaterna, som första namn.
Doris Håvik sade för en stund sedan att reservationen till allra största delen bygger på min motion. Det är klarläggande nog.

Herr talman! I här föreliggande betänkande, 1979/80:33 från socialutskottet, behandlas frågor om översyn av semesterlagen. I betänkandet behandlas bl.a. regeln om rätt att spara semester, som genom beslut av arbetsdomstolen fått en tillämpning som ej avsetts då lagen antogs av riksdagen. Utskottet understryker i betänkandet: ”Det är angeläget att sparandereglerna i nya semesterlagen kan utnyttjas på ett sätt som var avsett då lagen antogs. Utskottet förutsätter därför att utredningsarbetet bedrivs med stor skyndsamhet så att frågan om möjligheterna att spara semester kan bringas till en snar lösning.” Detta är ett uttalande som ett enigt utskott står bakom och som jag förutsätter att riksdagen ställer sig bakom. Sedan betänkandet slutjusterades har det emellertid blivit känt att regeringen genom direktiv ingripit i kommittéarbetet, vilket kräver en förklaring från regeringspartiernas talesman i utskottet. I direktiven står bl.a.: ”Utgångspunkten skall vara att alla förslag som kommittéerna lägger fram skall kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser inom de områden som förslagen avser. Det innebär att om kostnadskrävande förslag läggs fram måste samtidigt visas hur förslagen kan finansieras genom besparingar i form av rationaliseringar och omprövning av pågående verksamhet inom utredningsområdet. Kostnadsberäkningar skall vara väl genomarbetade och ta hänsyn till alla kostnader som kan uppstå, oavsett om de drabbar staten, kommunerna eller enskilda.” Man frågar sig vad som är innebörden i ordet ”enskilda”. Med hänvisning till detta citat vill jag att utskottets talesman förklarar vad innebörden är i direktiven då det gäller 1978 års semesterkommittés arbete. och då bl.a. de som berörs i detta betänkande. Är det på det sättet att semesterfrågorna ej är berörda i de nya direktiven, då semesterlön avräknas ur löneutrymmet vid förhandlingar? Eller berör de nya direktiven dessa frågor? Om så är fallet kan jag konstatera att regeringen blandat sig i förhandlingarna och förhandlingsutrymmet till fördel för arbetsgivarna. Fru talman! Det är angeläget att vi får en klar redovisning av vad som innefattas i direktiven och vad som menas med ”enskilda”.

Fru talman! I det betänkande från socialutskottet som vi nu diskuterar — och som är enhälligt — skriver utskottet att det är angeläget att sparandereglerna i den nya semesterlagen kan utnyttjas på det sätt som avsågs då lagen antogs. Utskottet förutsätter därför att utredningsarbetet bedrivs med stor skyndsamhet, så att frågan om möjligheten att spara semester kan bringas till en snar lösning. Detta gör vi mot bakgrund av den dom som refereras i motionen och i utskottsbetänkandet. Som John Johnsson sade, har regeringen utfärdat nya direktiv som gäller alla utredningar. Direktiven går i stort sett ut på att utredningarnas förslag skall ha till utgångspunkt att de kan genomföras inom ramen för oförändrade resurser inom de områden förslagen avser. När man lägger fram kostnadskrävande förslag skall man därför visa hur de kan finansieras: genom besparingar, rationaliseringar, omprövningar av pågående verksamhet inom utredningsområdet osv. Det sägs också att kostnadsberäkningarna skall vara väl genomarbetade. Man skall ta hänsyn till alla kostnader oavsett vem som drabbas. Här diskuterar vi ju eventuella förbättringar av semesterreglerna. Det är givet att dessa förbättringar innebär kostnader för arbetsgivaren. Naturligtvis tas det, som John Johnsson sade, ur löneutrymmet, och därför kan man också säga att de innebär kostnader för löntagaren. Visserligen finns det en lagstiftning, men det är ju tradition att det är parterna som i första hand avgör hur det tillgängliga löneutrymmet skall disponeras — om man vill ha mer ledighet eller inte. Lägger utredningen fram förslag om en förbättring av reglerna, innebär det att ett visst löneutrymme tas i anspråk. Därmed åsamkas också näringslivet kostnader. Det är alltså klart att resonemanget i de nya direktiven är tillämpligt. Därför är det viktigt att utredningen, om man löser den här frågan på ett sätt som innebär en ökning av kostnaderna, redovisar dessa kostnader. Det förutsätter jag att den kommer att göra. Vidare framgår det av direktiven, att om kommittéer av särskilda skäl anser att man bör lägga fram förslag om en ökning av kostnaderna, kan man vända sig till regeringen och åberopa de särskilda skälen. Det framgår av utskottsbetänkandet att sparandereglerna i semesterlagen inte kan utnyttjas av de berörda löntagarna på avsett sätt, och då kan man med fog hävda att det är fråga om särskilda skäl. Såvitt jag förstår är utredningen oförhindrad att på det sätt som utskottet har sagt lägga fram förslag till lösningar av denna fråga. Därmed är det inte sagt att det förslag som utredningen kommer fram till får stöd av remissinstanserna och framförs till riksdagen av regeringen. Det är en senare fråga. Men enligt min mening utgör de nya direktiven inget hinder för utredningen att arbeta på det sätt som socialutskottet har angivit, och jag har ingen anledning att anta att de som utfärdat direktiven gör någon annan bedömning.
Fru talman! Jag tackar Gabriel Romanus för de klarläggande uppgifterna. Det är bra att vi har fått de här delarna beträffande semesterlagen klarlagda. Givetvis skall man redovisa kostnaderna. Ingen har ifrågasatt den saken. Men sedan ankommer det på arbetsmarknadens parter att göra en bedömning. Utredningen är alltså oförhindrad att arbeta vidare under åberopande av särskilda skäl.

Fru talman! I detta betänkande från socialutskottet behandlas två vpk-motioner — nr 499 om att lön skall utgå när skyddsombud har stoppat ett arbete och nr 640 om att regeringen skall lägga fram förslag till förbud mot användande av dieseldrivna arbetsmaskiner under jord och i slutna lokaler. Det viktigaste skyddsarbetet utförs av de arbetande och deras skyddsombud. Uppgifterna är stora. Vi vet att 200 arbetare dör varje år i direkta olyckor, tusentals skadas allvarligt, tiotusentals dör en för tidig död till följd | av yrkessjukdomar. Och det kanske största arbetsmiljöproblemet — den högt uppdrivna arbetstakten och den omfattande utslagningen — skall inte förglömmas. Riskerna i arbetslivet är alltså omfattande. Gifter, stress, buller, cancerframkallande ämnen, lösningsmedel m.m. har man att brottas med. Det är på arbetsplatserna som man ytterst ser om något kemiskt ämne eller någon produktionsmetod är en fara för hälsan. Det är på arbetsplatsen som man utifrån senaste tillgängliga vetenskapliga rön och undersökningar eller utifrån praktisk erfarenhet bekämpar produkter och produktionsmetoder som är farliga. Svårigheter att få påtalade risker åtgärdade är vanliga. Därför är skyddsombudens rätt att stoppa farliga arbeten mycket viktig. Arbetsdomstolen har i ett par uppmärksammade mål haft att ta ställning till om arbetare, vilkas arbeten har avbrutits av skyddsombud, har rätt till lön under tiden som arbetet är stoppat. Arbetsdomstolen har menat att arbetare har rätt till lön under tid då skyddsombud har stoppat arbetet, under förutsättning att skyddsombudet haft fog för sin åtgärd. Genom arbetsdomstolens tolkning har man anledning att befara att skyddsombuds faktiska möjligheter att stoppa farligt arbete kraftigt inskränks. Om inte de arbetande har ovillkorlig rätt till lön under den tid ett 183 arbete är stoppat av skyddsombud, så kan skyddsombudet i sin bedömning av arbetsmiljörisker tvingas göra ekonomiska bedömningar som inte direkt har med arbetsmiljön att göra. Arbetsdomstolens tolkning innebär därmed en kraftig inskränkning i de fackliga organisationernas verksamhet. Det kommer sannolikt att resultera i svårigheter när de: gäller rekryteringen av skyddsombud och även i fråga om arbetsmiljöarbetets status. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att arbetsmiljölagen ändras så att arbetare som till följd av skyddsombuds åtgärd avbrutits i sitt arbete erhåller full lön — detta då utan förbehåll eller villkor. Socialutskottet föreslår nu riksdagen att avslå vpk-motionen 499. Två motiveringar framförs: dels framhåller man att anställningsskyddskommitténs arbete omfattar denna fråga och att kommittén skall framlägga förslag, troligtvis 1981, dels hänvisar man till arbetsdomstolens utslag. Detta innebär ju att socialutskottet anser att ingenting bör göras efter arbetsdomstolens utslag. Det är tydligen bra som det är, enligt socialutskottets mening. Att skyddsombudens arbete försvåras, att det skapas motsättningar och att företagsledningarna får möjligheter till ekonomiskt hot och till utpressning bekymrar inte socialutskottet. Detta kan naturligtvis vara en ståndpunkt som väl rimmar med den högerpolitik som regeringen bedriver i dag. Men att socialdemokraterna i utskottet svalt arbetsdomstolens utslag anser jag vara mycket beklagligt. Hoppet att anställningsskyddskommittén skall lösa denna fråga finns knappast, om inte socialutskottet och riksdagen gör någon form av viljeyttring. Detta har nu inte socialutskottet föreslagit. Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande som nu delas i kammaren och som till skillnad från motionen innebär att ikraftträdandet skall ske den 1 juli 1980. Yrkandet har följande lydelse: Arbetstagare, som till följd av åtgärd som avses i denna paragraf, avbrutits i sitt arbete skall ej vidkännas lönebortfall utan han skall ersät tas på samma sätt som om han Onsdagen den faktiskt utfört arbetet. 16 april 1980 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. Vissa lagstiftningsfrågor m.m. på Fru talman! Frågan om förbud mot diseldrivna arbetsmaskiner under jord arbetsmiljöområoch i slutna utrymmen togs första gången upp i en interpellation 1972. det Alltsedan dess har i stort sett samma motivering använts för avslag på vpk-kraven; forskning och utvecklingsarbete pågår som kan leda till att dessa maskiner ersätts, och ett förbud skulle omintetgöra produktionen har man sagt. Vi anser inte att detta är hållbara skäl för avslag på vår hemställan till regeringen om att den skall framlägga ett förslag till förbud. Vi anser att det finns anledning att upprepa kravet även i år, och det har vi gjort i motionen 640. Vi anser det styrkt att dieselavgaserna är farliga. Även socialutskottet har under årens lopp insett den faran. I dess betänkande 1979/80:5 sägs: ”Utskottet anser att det är angeläget att åtgärder vidtas för att eliminera de hälsorisker och olägenheter som är förenade med användningen av dieseldrivna fordon.” Av detta har inte socialutskottet dragit några konsekvenser utan ansett att det bör vara som tidigare. Utskottet hänvisar till att forskningsoch utvecklingsarbete pågår och slutar med att säga att man inte vill vidta några åtgärder. Det är en märklig inställning, om man har insett faran. Frågan är hur länge socialutskottet kan hävda denna orimliga inställning. Det är snart tioårsjubileum för dess begäran om avslag på dessa krav. Någon gång måste väl även socialutskottet kunna komma till insikt om att dieseldrift måste förbjudas vid arbete under jord och i slutna utrymmen. Vi inom vpk inser naturligtvis att det under en övergångsperiod kan förekomma störningar i produktionen. Detta får emellertid inte hindra att man tar ställning för att snabbt genomföra ett förbud. Människors liv och hälsa måste sättas före ekonomiska överväganden och tillfälliga och snabbt övergående produktionsstörningar. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 640 och till det särskilda yrkande som har utdelats på bänkarna.

Fru talman! Som Lars-Ove Hagberg påpekar har de yrkanden från vpk som vi nu diskuterar redan tidigare behandlats åtskilliga gånger i riksdagen, senast den 7 november i höstas. Därför, och med hänsyn till att det är så sent på dagen, vill jag i stort sett hänvisa till vad som sades vid det tillfället och vad som nu framhålls i utskottets betänkande. När det gäller rätten till lön under den tid ett arbete har stoppats på grund av ingripande av skyddsombud vill jag understryka vad utskottet säger, nämligen att man har rätt till lön under uppehållet i arbetet, om det har funnits fog för åtgärden att stoppa arbetet. Enligt de domar som åberopas i 185 utskottets betänkande har arbetsdomstolen sagt att man inte bör ställa ett längre gående krav på skyddsombudet ”än att hans ståndpunktstagande sker efter en bedömning av omständigheterna som framstår som försvarlig. Avbryts arbetet på grundval av en sådan bedömning, har åtgärden skett med fog även om det i efterhand skulle visa sig att lagens förutsättningar inte var uppfyllda.” Detta är betydelsefullt. Det är alltså inte så att skyddsombudet först måste vara säker på att lagens förutsättningar är uppfyllda för att kunna stoppa arbetet, utan det räcker med att åtgärden är försvarlig. Men det är väl också rimligt att man, innan man ändrar lagtexten i detta avseende, avvaktar vad den pågående utredningen, anställningsskyddskommittén, kommer fram till. Den kommer med sitt betänkande om ungefär ett år. Att vi vill vänta på det resultatet betyder emellertid inte att vi anser att det är bra som det är, utan att vi först vill se vad utredningen säger innan vi tar ställning till om någon ytterligare lagändring krävs. Men jag hyser inget tvivel om att utredningen kan ta upp saken, utan mer långtgående viljeyttringar från riksdagen — och Lars-Ove Hagberg begär ju f. ö. inte någon viljeyttring, utan en omedelbar lagändring. Också det andra yrkandet, om förbud mot dieseldrift i slutna utrymmen, behandlades i höstas. Utskottet konstaterade då att forskningsoch utvecklingsarbete pågår för att ytterligare förbättra säkerheten och få bort de hälsorisker och olägenheter som är förenade med användningen av dieseldrivna fordon. Redan nu finns det självfallet regler om ventilation och liknande ting, för att så långt det är möjligt begränsa dessa risker. Utskottet ansåg i höstas inte att det fanns fog för att omedelbart besluta om ett förbud, utan avstyrkte motionen med hänvisning till det pågående skyddsarbetet. Detta förslag godkändes av riksdagen i höstas. Utskottet har inte funnit att det nu finns anledning att fatta något annat beslut utan avstyrker motionen även denna gång. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Om man har insikt om att risker finns, bör man väl dra vissa slutsatser av detta och inte hänvisa till vad man i höstas ansåg. Då kan man dra ut på beslutsprocessen i det oändliga. Har man en gång, som skedde år 1979, konstaterat att det finns risker med dieselavgaser, måste man väl någon gång också komma fram till den slutsatsen att de skall bekämpas på ett effektivt sätt. Nu är det bekant att det under jord och i slutna utrymmen bara finns ett effektivt sätt att göra detta, nämligen att ta bort dieseldriften. Då borde man väl ändå, om det fanns någon ruter i socialutskottet, från dess sida hävda hälsosynpunkterna — det är egentligen detta utskotts främsta uppgift genom att beställa någon form av åtgärd eller viljeyttring från regeringen. Men tydligen är man helt utan denna vilja, och det beklagar jag. Positionerna har tydligen inte flyttats fram det minsta sedan i höstas. I vad gäller frågan om lön vid avbrytande av arbete har det tyvärr, Gabriel Nr 122 Romanus, skett en försvagning. Jag hade nästan förväntat mig någon form av Onsdagen den skrivning från utskottet, innebärande att skyddskommittén åtminstone 16 april 1980 skulle få i uppdrag att ta upp denna fråga till ordentligt övervägande. Men tyvärr finns det ingen sådan skrivning i socialutskottets betänkande, och vi kan väl då inte förvänta oss någon sådan från utredningen och inte heller frågor m.m. på något motsvarande förslag från regeringens sida. Det är beklagligt. arbetsmiljöområ Om man nu har en insikt — som Gabriel Romanus anförande något der besjälades av — om att det inte är bra som det är, skulle väl det minsta man borde göra i riksdagen — när man dessutom fått ett uttolkande utslag från arbetsdomstolen i fråga om denna lag — vara att peka på det som är felaktigt och försöka få det tillrättalagt. Konsekvensen av nuvarande ordning när ett skyddsombud skall avbryta ett arbete blir, som den som någon gång praktiskt varit med om hur det går till vet, i själva verket en ekonomisk utpressning, där företagsledning och andra intressenter kommer att ifrågasätta om avbrottet skett med fog eller inte. I det senare fallet kommer inte lön att utgå. Därmed skapar ni en spricka i arbetsmiljöarbetet vilken kan vara till mycket stor skada. Att inte socialutskottet har uppmärksammat den stora fara för arbetsmiljöarbetets fortsatta bedrivande i en hög utsträckning, något som skyddsombuden borde vara en garanti för, tycker jag är mycket allvarligt. Kanske beklagar jag framför allt att socialdemokraterna inte tagit fasta på denna fråga, som är föremål för debatt ute i fackföreningsrörelsen.
Fru talman! När det gäller riskerna med dieseldrift i slutna utrymmen pågår det, som jag nämnde, ett intensivt arbete för att ytterligare förbättra säkerheten och komma till rätta med de problem som finns. Vi har en ansvarig myndighet, arbetarskyddsstyrelsen, med sakkunskap på detta område. De regler som gäller är utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen. Det kan inte göras gällande att man har bortsett från att det finns risker, men de regler som gäller är utfärdade av den myndighet som har sakkunskap på området, och man arbetar på att ytterligare förbättra dessa regler. Man har inte funnit skäl att ingripa med ett totalförbud. I allt arbetsmiljöarbete är det viktigaste och det grundläggande att ta hänsyn till arbetarnas hälsa.

Arbetsdomstolens utslag innebar alltså att lön skall utgå under den tid då arbetet med fog har varit stoppat. Utskottet har ett sådant förtroende för skyddsombuden, att vi menar att de kan bedöma om det finns fog för att avbryta arbetet. Vi bör därför avvakta utredningens arbete. Skulle det visa sig att den nuvarande lagstiftningen medför omfattande problem. utgår jag från att utredningen lägger fram förslag om förändringar.
Fru talman! Jag tror inte att det finns något speciellt förbud för anställningsskyddskommittén att lägga fram förslag, men frågan är vilken grund den har för att göra det. Arbetsdomstolens tolkning har inträffat efter det att utredningen tillsatts. Regeringen ger ofta tilläggsdirektiv till utredningar, och det hade inte skadat om socialutskottet hade bemödat sig om att avge någon viljeyttring, att göra ett uttalande om att detta problem måste lösas. I det här fallet har Gabriel Romanus dåligt på fötterna vad gäller att hävda skyddsombudens ställning. Jag litar också på skyddsombuden, men jag litar inte på företagsledningarna som bedriver sin verksamhet för att få högsta möjliga vinst. Vi vet av erfarenhet att de kommer att utnyttja varje möjlighet i lagstiftningen för att bromsa kostnaderna för arbetsmiljöverksamhet. De är det faktiska hotet mot skyddsombudens verksamhet. Socialutskottet är medvetet om problemet med användandet av dieseldrivna fordon i slutna utrymmen. Det är bra. Men utskottet drar inte konsekvenserna därav. Vilka säkerhetsanordningar vi än föreskriver kan vi aldrig komma ifrån problemet, om vi inte helt förbjuder användningen. Socialutskottets stora slagnummer i höstas var att ett omedelbart förbud skulle ge väldiga konsekvenser för produktionen. Då frågar man sig: Hur länge skall ett sådant skäl lägga hinder i vägen för förbud mot användning av diesel i dessa utrymmen? Är det 10, 20 eller 30 år? När skall vi tvinga fram forskning och utveckling på detta område? Vill man driva på den forskningen, hemställer man hos regeringen om ett förslag. Gabriel Romanus borde väl ha det förtroendet för en regering som han annars så beredvilligt stöttar att han tror den om att kunna lägga fram ett förslag som är förenat med sådana villkor att en övergång till andra bränslen kan ske snabbt.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg säger att det inte går att lösa problemet med dieseldrift i slutna utrymmen på annat sätt än med ett totalt förbud. Jag kan bara konstatera att den ansvariga sakkunniga myndigheten har en annan bedömning, eftersom den arbetar med att förbättra säkerheten utan att föreslå ett totalt förbud.
Fru talman! Den myndigheten arbetar med att försöka få så bra miljö som möjligt med de dieseldrivna fordonen, eftersom vi i dag inte har något förbud. Men vi har möjlighet att förbjuda användningen av diesel. De fackliga organisationerna anser att de dieseldrivna fordonen i slutna utrymmen under jord innebär en stor fara. Ytterligare en sak i socialutskottets betänkande ställer jag mig tveksam till. Det är dess glidning när man säger att man skall forska i om dieselavgaserna är farliga eller inte. Utskottet försöker krypa bakom det förhållandet att ett utredningsarbete pågår. Om man är tveksam i den frågan borde man vända på den och säga sig att om man kan misstänka att någonting är farligt bör det Nr 122 avbrytas. Men den inställningen har inte socialutskottet. I stället resonerar man som så att denna fara kan få drabba arbetare. för i annat fall kan produktionen störas. Detta är verkligen en beklämmande inställning till arbetsmiljöarbetet, och den måste hos dem som drabbas undergräva förtroendet för riksdagen och lagstiftarna.

Fru talman! Det ansträngda statsfinansiella läget får naturligtvis inte medföra idiotstopp. Just inom industriverkets arbetsområde har en återhållsamhet med anslag förekommit som inte precis är förenlig med förnuftiga avvägningar. Penningbrist har t.ex. hotat bidragen till energibesparande åtgärder inom näringslivet. Därigenom har ansökningar från mindre och 191 medelstora företag, tillkomna under bestämda förespeglingar till de sökande, blivit liggande. Näringsutskottet har emellertid i ett tidigare, enhälligt betänkande visat på det orimliga i förhållandet. Besparingsåtgärderna kostar endast omkring 1 kr. per sparad liter olja. Punkten 18 i utskottets betänkande innebär att landsbygdens elektrifiering nu på grund av brist på pengar inte fullföljs i den ordning som kommunerna tidigare har förespeglats. Med den anslagsbrist som jag visat på är det emellertid inte möjligt att finansiera ytterligare landsbygdselektrifiering på det sätt som motionärerna föreslagit, alltså genom att disponera medel från anslaget till energibesparande åtgärder inom näringslivet. Trots att vi inser det angelägna i detta har näringsutskottets socialdemokratiska ledamöter inte kunnat reservera sig på den här punkten. Men under punkten 16 har vi en reservation, som jag skall beröra. Reservationen under punkten 26 återkommer Birgitta Johansson till. Efter påpekanden i tidigare motioner av Tommy Franzén och vår förre riksdagskollega Gusti Gustavsson har industriverket aktualiserat ett gammalt krav från elektriska inspektionen om personalförstärkning. I näringsutskottets betänkande 1978/79:28 uttalas att det är väsentligt att inspektionen förfogar över tillräckliga resurser för att kunna fullfölja sina uppgifter på elsäkerhetsområdet. Riksdagen gjorde i fjol ett uttalande i enlighet med utskottets förslag om att regeringen borde kunna medge sådana överskridanden av anslaget som motiveras av nödvändiga inspektionsresor. Utskottet konstaterade att det ankom på verket att i samband med den årliga anslagsframställningen bedöma inspektionens personalbehov på längre sikt. Nu föreligger ett underlagsmaterial för bedömning av personalbehovet. Mot den bakgrunden föreslår reservanterna att riksdagen anslår medel så att ytterligare tre tjänster som handläggare vid inspektionen kan inrättas. Vidare bör ytterligare medel anvisas för inspektionsresor och anslaget därför räknas upp. Man skall i ett trängt budgetläge naturligtvis jaga möjligheter till besparingar. Men att spara genom att avstå från inspektioner kan verkligen inte vara förnuftigt, i all synnerhet inte när behovet därav är så stort, något som eftersläpningen i ärenden för elektriska inspektionen bär vittne om. Därför har socialdemokraterna i näringsutskottet reserverat sig med anledning av motionen 952. Fru talman! Jag yrkar bifall reservationen.